Herr talman! Det genererar kanske inte så mycket jobb. För övrigt är jag nästan övertygad om att om vi informerar ordentligt om de åtgärder som regeringen vidtagit och kommer att vidta, får Lars Bäckström inte se den flyttningen.

Herr talman! Det har varit full storm i massmedierna under senare tid. Det har framför allt handlat om s.k. fallskärmar och några fackliga ledare som har varit med om att bevilja sådana fallskärmar. Men när nu regeringen genom kraftiga skattesänkningar när det gäller utdelningar och aktievinster delar ut ett stort antal miljarder till landets aktieägare är det förvånansvärt tyst om detta i tidningar, radio och TV. Det rör sig om åtskilliga aktieägare som utan minsta arbetsprestation nu kan tillgodogöra sig flera tiotals miljoner kronor. I den borgerliga regeringskretsen finns det enskilda individer som på det här sättet, enligt beräkningar som bl.a. har gjorts i LO tidningen, kan tjäna upp till 7 miljoner kronor. Om allt detta sägs det inte särskilt mycket. Var är de massmediala kampanjerna? undrar säkert vän av ordning. Var är den folkliga vreden? har man kanske tills nu haft anledning att fråga sig. Var håller journalisterna hus? Här behöver man ju inte ens en gång gräva, utan det är bara att läsa innantill i proposition och utskottsbetänkande så framträder orättvisorna i all sin nakna råhet. Visst finns det en folklig vrede, fullt i klass med den som drabbade de hutlösa fallskärmsavtalen. Om inte annat framgick det med all önskvärd tydlighet under gårdagens jättelika demonstration mot regeringens politik. Alltså: Medan all uppmärksamhet har riktats mot fallskärmar och jakten på fackliga förtroendemän, har regeringen relativt ostört kunna genomföra sitt systemskifte som nu kulminerar med ytterligare skattesänkningar för aktieägarna. Tidigare har det i stor utsträckning handlat om skattehöjningar på vanligt hederligt arbete som särskilt hårt har drabbat främst låginkomsttagarna. Det har också handlat om en social avrustning som saknar motstycke i Sveriges historia. Vi är nu med stormsteg på väg in i det nya klassamhället, där allt fler obönhörligen dras ner mot fattigdomsstrecket, medan ett antal aktieägare blir alltmer förmögna. Då kommer, tro mig, den folkliga vreden att märkas. Då får vi ett hårt och polariserat samhälle som inte är bra för någon människa, inte ens för de allra mest förmögna. Ändå hävdar regeringens företrädare envetet och eftertryckligt att förslagen i föreliggande proposition om en halvering av skatten på aktievinster och ett avskaffande av utdelningsskatten är rättvisa. Deras något krystade förklaring är att de här förslagen skulle skapa nya arbeten i Sverige och att den största orättvisan är att folk går utan arbete. Det är ganska lätt att instämma i det senare påståendet. Däremot finns det inte mycket som tyder på att regeringens förslag verkligen skulle skapa några nya jobb. Tvärtom, det finns en viss risk för att det blir färre jobb med regeringens förslag. Detta är inte något som jag själv har hittat på, utan det är resultatet av ingående beräkningar och analyser av landets främsta expertis på företagsbeskattningens område.

Det finns naturligtvis bättre och effektivare sätt att använda dessa pengar på. Vi socialdemokrater har pekat på några sådana sätt. Gemensamt för dessa är att de gynnar det kapital som arbetar i företag och som direkt kan bli tillgängligt för investeringar. Det handlar för det första om det s.k. Anellavdraget som redan i dag kraftigt urholkar den s.k. dubbelbeskattningen. Vi socialdemokrater menar att det finns anledning att se över detta avdrag och eventuellt förbättra det. Genom detta avdrag gynnas nyemitterade aktier och därigenom direkt också investeringar. Det handlar för det andra om att direkt skattemässigt gynna investeringar genom att skapa möjligheter till s.k. direktavskrivningar under 1994. Det innebär egentligen att hela investeringen får skrivas av omedelbart. Men för att begränsa den statsfinansiella kostnaden under 1995 föreslår vi dock att 70 % av investeringen skall få skrivas av. Vårt förslag innebär en påtaglig sänkning av företagens kapitalkostnader. Vi är därför övertygade om att åtgärden leder till en betydande stimulans för näringslivets investeringar. Åtgärdens tillfälliga karaktär innebär att det blir attraktivt för företagen att tidigarelägga redan planerade investeringar. Vårt förslag att behålla dagens bolagsskattesats under nästa år förstärker också investeringsstimulansen. Till skillnad från regeringen kan vi genomföra våra skatteförslag utan att tafsa på skattereformens grundläggande principer om att arbete och kapital skall beskattas lika. När vi en gång i tiden gjorde upp med Folkpartiet om dessa principer var avsikten att dessa skulle kunna stå sig under lång tid. Vi trodde att ett brett parlamentariskt underlag för reformen skulle skapa ett stabilt skattesystem och -- inte minst viktigt -- fasta spelregler för näringslivet. Det var inte lätt att komma fram till dessa gemensamma ställningstaganden. Det var inte lätt för oss socialdemokrater, och det var förmodligen inte heller lätt för folkpartisterna. Vi fick båda ge och ta, men vi blev överens och tog varandra i hand. Det vi nu får uppleva är hur Folkpartiet tar tillbaka nästan allt det som man motvilligt gav framför allt på kapitalbeskattningens område. Handslaget var inte värt ett enda skvatt. Av detta har åtminstone jag lärt mig att man inte kan lita på Folkpartiet. Till skillnad från regeringen behöver vi inte heller frukta att våra förslag ger upphov till skatteplanering i stor skala. Det var just detta som var en av Lagrådets viktigaste invändningar mot regeringsförslagen, att de kommer att ge upphov till en omfattande skatteplanering. Tänker man efter, är det väl ganska uppenbart att så blir fallet. Effekten av regeringens förslag blir ju att det i framtiden kommer att finnas minst åtta olika skattesatser bara inom kapitalbeskattningen -- den lägsta på 0 % och den högsta på 30 %. Det behövs inte mycket fantasi för att inse att detta kommer att leda till skatteplanering. Det kommer att frigöras en stor mängd energi och kreativitet för att förvandla högbeskattade inkomster till lågbeskattade. Det blir återigen gyllene tider för skattekonsulterna. Ett annat förslag, herr talman, som också har drabbats av Lagrådets fullständigt förödande kritik är förslaget om att möjligheter till kvittning av underskott i näringsverksamhet mot inkomst av tjänst skall tillskapas. Det förslaget strider mot en annan viktig grundpelare i skattereformen, nämligen att det i stort sett skall vara vattentäta skott mellan olika inkomstslag. Av tidigare bitter erfarenhet vet vi också att kvittningsmöjligheter mellan olika inkomstslag ofelbart leder till skatteplanering. Detta har också Riksskatteverket påpekat i många sammanhang. Över huvud taget leder propositionens förslag till att kontrollproblemen blir så stora att skattemyndigheterna kommer att tvingas avsätta betydande resurser för att bemästra dessa kontrollproblem. De, i sin tur, leder naturligtvis till att andra viktiga uppgifter, t.ex. kampen mot den tilltagande ekonomiska brottsligheten, kan bli eftersatta. Så några ord om de statsfinansiella effekterna av regeringens och våra förslag. Propositionens förslag leder till ett varaktigt skattebortfall på 3,3 miljarder kronor. Det föreslås finansieras med en höjning av arbetsgivaravgifterna på ca 1,1 miljarder kronor och en skärpning av beskattningen av utlandstraktamenten med ca 0,5 miljarder kronor. De förslagen har vi inga invändningar emot. Däremot kan vi konstatera att regeringen saknar finansiering av mer än hälften, eller 1,7 miljarder, av kostnaderna för skatteomläggningen. Vi kan naturligtvis inte acceptera denna brist i finansieringen. Det är nödvändigt att riksdagen får tillgång till ett fullständigt beslutsunderlag som omfattar såväl förslagets statsfinansiella kostnader som förslag till hur de kostnaderna skall finansieras. Vi anser inte att regeringen uppfyller de kraven på beslutsunderlag. Denna brist undergräver ytterligare trovärdigheten i regeringens program för att sanera statsfinanserna. I motsats till regeringen har vi socialdemokrater en varaktig finansiering av våra förslag. För fullständighetens skull skall jag avslutningsvis också säga att vi socialdemokrater inte säger nej till alla förslagen i propositionen. Vi accepterar de förslag som ger egenföretagarna bättre skattevillkor. Därigenom fullföljer vi den överenskommelse som vi hade med Folkpartiet i samband med genomförandet av skattereformen. Då var vi överens om att just egenföretagarna hade en i jämförelse med bolagen sämre skattesituation och att vi efter vederbörligt utredande skulle lägga fram förslag till förbättringar. Frågan har nu under en längre tid varit föremål för ett ingående studium och regeringen har lagt sitt förslag. Vi accepterar det förslaget. Vi tycker att det är viktigt att småföretagen får så goda villkor som möjligt. Det är förmodligen så att det just inom småföretagarvärlden finns goda möjligheter för expansion och nyanställningar. Vi inser emellertid -- precis som Lagrådet har påpekat -- att förslaget ingalunda är problemfritt. Det är oerhört krångligt och kan mycket väl leda till skatteplanering och stora kontrollsvårigheter. Därför har vi också föreslagit att reglerna måste bli föremål för uppföljning och utvärdering och att det är någonting som vi måste ge regeringen till känna. Det har emellertid inte regeringspartierna velat vara med på. Det är oerhört förvånande; inte minst med tanke på Lagrådets kritiska invändningar mot förslaget. Lika förvånande är det att regeringen, samtidigt som man säger sig vilja stödja småföretagsamheten, väljer att tillsammans med Ny demokrati driva igenom ett förslag som hårt drabbar just denna kategori. Jag tänker på förslaget att införa ett system med uppbörd av s.k. F-skatt varje månad i stället för som nu varannan månad. Det kommer att drabba de små företagen hårt eftersom det tillfälligt skärper skatten på just småföretagen med mer än 3 miljarder kronor. Vi anser att det är ytterst olämpligt i ett konjunkturläge då många småföretagare drabbas av dålig lönsamhet och låg likviditet. Vi kan nu konstatera att Ny demokratis politiska fingerfärdighet utvecklats så till den milda grad att man över en enda natt vänder 180 grader och går emot sitt eget förslag i den här frågan. Till sist, herr talman, vill jag säga att de av våra förslag som avviker från majoritetens förslag finns sammanfattade i nio stycken reservationer till detta betänkande. Vi ställer oss självklart bakom de reservationerna, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna nr 1, 6,

Herr talman! I dag skulle riksdagen ha kunnat fatta beslut om skatterna som stärkt förutsättningarna för ökad sysselsättning och trygga jobb; beslut som ökat förutsättningarna för en uthållig tillväxt av svensk ekonomi. Men det kommer inte riksdagen att göra. I stället kommer riksdagen att tillstyrka ännu en blå proposition från statsrådet Lundgren. Eller, herr talman, för att tala klartext: I dag kommer riksdagen att leverera beslut, beslut som länge har funnits på en lång önskelista -- en julklappslista från regeringens närmaste vänkrets. En julklappslista där Sven-Olof Lodin har fått hålla i pennan. De är glada i dag. De är lika glada som alla som på julafton får alla sina önskningar uppfyllda. Ingen -- inte heller jag -- skall förmena näringslivet att hävda sina intressen. Det är intresseorganisationernas roll. Jag är inte ett dugg förvånad över att intressegrupper uppträder som kravkoncern. Men jag är kritisk till att allmänintresset, politiken, totalt ger vika för särintresset. Samtidigt som regeringen delar ut klappar till sina vänner delar man ut annat till löntagarna och de arbetslösa. Då gäller det något helt annat. Det gäller karensdagar och neddragningar av ersättningsnivåer. Det gäller höjd skatt på arbete och höjda indirekta skatter. Alla medborgare får känna på vad neddragningar innebär när det gäller skola, sjukvård och omsorger. Det var detta -- den sammanlagda politiken -- som gjorde att Mynttorget i går fylldes av 30 000 protesterande människor. Jag tror mig veta att många av dem inte kände till de beslut som riksdagen ämnar ta i dag. Hade fler människor i Sverige känt till vilka beslut som skall fattas här i dag hade det varit ännu fler på torget, och de hade varit ännu ilsknare. Herr talman! Det kan ju vara en tröst för mig, som hoppas och tror på ett regeringsskifte, att vi redan nästa höst kan börja riva upp de skevheter som ett bifall till propositionen om fortsatt reformering av företagsbeskattningen för med sig. Men det är en klen tröst. Det är inte bra för någon grupp i samhället, eller för helheten i samhället, att driva kvartalspolitik med skattereglerna för produktion, investeringar och näringsliv. Det kunde ha varit annorlunda här i kammaren i dag. Riksdagen kunde ha haft förmågan att se helheten och inte bara gruppintressena. Det kunde ha varit så att riksdagen hade läst oppositionens motioner med öppet sinne, och inte bara sett, utan tagit fasta på, de möjligheter som finns till bredare lösningar. Det kunde ha varit så att riksdagens borgerliga ledamöter inte bara hade glatt sig över berömmet från en part på arbetsmarknaden utan också hade tagit intryck av de samlade och kritiska synpunkter från löntagarnas organisationer som kommit fram i remissvar och som kom fram vid utskottets offentliga utfrågning i denna fråga. Det kunde ha varit så att utskottets borgerliga ledamöter, ja, riksdagsledamöter i allmänhet, på gruppmöten hade tagit intryck av de oberoende experter och forskare som kritiserar både utredningen och propositionen. Professor Södersten har nämnts. Men det finns ju röster t.o.m. inom industrin och näringslivet som är kritiska. Tomas Fischer är ett exempel. Det kunde alltså ha varit på ett annat sätt. Men det skulle naturligtvis också ha krävt, herr talman, att vi i oppositionen var beredda att rucka på våra positioner. Då hade vi inte varit färdiga med lagtexterna denna dag. Det är nog sant. Men vi hade ju kunnat fatta ett beslut till våren om lagtexterna och bara beslutat om principerna nu. Vi hade alltså kunnat fatta beslut till våren fast förvissade om att vi därmed har besked som gäller för hela 90-talet. Då hade det inte varit en julklapp till ett särintresse. Däremot hade det blivit ett beslut av säkert och bestående värde. Så blev det dock inte -- det hade ju kunnat ställa till med problem för regeringen. Vissa riksdagsledamöter måste tänka på regeringen. Det är väl det som utgör skillnaden mellan statsmannapolitik och partipolitik. Det här hade ju kunnat tolkas så att riksdagen gav regeringen en näsknäpp. I det perspektivet blir det viktigare för vissa partigrupperingar att tänka på partiintresset mera än på stabiliteten i de här viktiga frågorna. Jag menar alltså att det hade funnits andra lösningar och möjligheter. Det finns öppningar i den socialdemokratiska motionen. Det är inte fråga om en vidöppen dörr, men det finns i alla fall öppningar. Vi har yrkat blankt avslag på hela propositionen. Men vi har också nogsamt angivit att vi är beredda att diskutera. Vi har pekat på en rad punkter där vi har ett öppet sinne. Ända sedan skattereformen har vi kritiserat, och vi var det enda partiet som gjorde det, införandet av skatteutjämningsreservsystemet, SURV-systemet. Detta system är dumt, tekniskt otympligt och krångligt. Vi var alltså tidigare ensamma om den ståndpunkten. I dag får vi rätt. Alla är ju nu överens om att detta klumpiga och tekniskt krångliga system måste avvecklas. Vidare har vi sagt att vi kan tänka oss att diskutera formerna för en avvecklad s.k. dubbelbeskattning, vilken på sikt innebär inlåsningseffekter. Av samma anledning var vi mot SURV-systemet. Om man har den uppfattningen bör man i detta perspektiv se att även dubbelbeskattningen medför inlåsningseffekter. Vi har också sagt att vi vill diskutera kvittningsrätten. Och vi har länge sagt att det är riktigt att enskilda firmor, enskilda näringsidkare och handelsbolag utsätts för ett hårdare skattetryck än som gäller för aktiebolag. Gång på gång har vi medgett detta faktum och tyckt att man bör göra något åt detta. Vi har nämnt en rad punkter där vi är beredda. Vi hade också varit med och diskuterat möjligheterna till direktavskrivningar. Vi vill diskutera den frågan när det gäller gränser och vilka områden som blir aktuella. För de mindre företagen kunde tanken på en särskild bolagsform utredas. Det finns många sådana här öppningar att visa på. Men i riksdagen gäller linjen: Vi tar en debatt när alla beslut är låsta. Sedan voterar vi. Men då riskerar ni som nu är i majoritet att oppositionen har rätt att ändra. Det måste ni acceptera. Då får vi ett skakigt system för företagsbeskattning -- ett system som ändras med växlande majoriteter, inte bara när det gäller nivåer utan också när det gäller de principiella grunddragen. Statsrådet Bo Lundgren borde inse att det vore olyckligt. Jag vet att statsrådet Lundgren vill värna om industrin. Det vill jag också. Jag vet också att vi är överens om att det bästa är att vi har stabila regler. Så långt är vi överens. Men varför tar statsrådet inte fasta på detta och försöker diskutera med det stora oppositionspartiet, och även med det lilla oppositionspartiet? I vissa stycken har vi faktiskt haft större öppningar i de här frågorna. Det kan påverka också det stora partiet, för jag tror inte att man där vill framstå som mera näringslivsovänlig än vänsterpartisterna. Man hade alltså kunnat dra i en rad olika trådar i stället för att bara utnyttja den majoritet man besitter efter att ha förhandlat i regeringskretsen. Denna typ av politik skadar på sikt näringslivet. Man gör sig själv en björntjänst, ja, en otjänst, för i och med detta handlingssätt har oppositionen helt fria händer att agera. Det är det problem som man har bundit sig vid och som man möter om/när man kommer i opposition. Från er egen utgångspunkt har ni alltså hanterat frågan oskickligt och felaktigt. Ni har lyssnat för mycket till ett särintresse och inte förmått att se till helheten. Herr talman! Ni som leder kammarens arbete önskar att vi talare skall hålla taletiden -- i mitt fall tio minuter. Därför stannar jag här. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttring. Naturligtvis stöder jag alla våra ställningstaganden. Men jag yrkar bifall endast beträffande momenten 1, 6, 10 och 14. Det gäller alltså samma moment som Socialdemokraterna yrkar bifall till när det gäller deras reservation.

Herr talman! I dag kommer riksdagen att fatta beslut som innebär att enskilda företagare och delägare i handelsbolag ges möjlighet att verka på samma skattemässiga villkor som aktiebolag. Härmed undanröjs en orättvis behandling av dessa företagsformer som går mycket långt tillbaka i tiden. Jag tror faktiskt att egenföretagarna skattemässigt missgynnats under minst ett halvsekel. I dag är vi äntligen framme vid en lösning, och det förvånar väl knappast någon att det är en borgerlig regering som lägger fram förslaget. Jag dristar mig således att konstatera att denna dag, i varje fall när det gäller egenföretagarna, är historisk. I gårdagens debatt talade Göran Persson om en skattehöjning på 3 miljarder kronor för dessa företag, och Lars Hedfors säger nu att vi skärper skatten på småföretagen med 3 miljarder. Det bekymrar mig verkligen att den som i händelse av en socialdemokratisk valseger är förutsedd att bli rikshushållare har så bristfällig insikt i skattepolitiken. Det blir nämligen inte en enda krona i skattehöjning för dessa företag med anledning av tidigareläggningen av F skatteuppbörden. Däremot blir det en likviditetspåfrestning för en månads uppbörd. Men detta skall också ställas mot det förhållandet att man då har fått en lägre skatt -- alltså inte en skatteskärpning -- genom att näringsinkomst genom dagens beslut får beskattas som inkomst av kapital. Om Göran Persson tror att man kan skaffa inkomster till staten på detta sätt, kommer hans rikshushållarskap att sluta i en katastrof. Göran Persson är inte här. Men jag hoppas att någon kan ge honom en förklaring, så att han förstår denna fråga. Propositionen om förenklad företagsbeskattning omfattar i huvudsak två områden. Det ena har jag redan berört. Det andra innebär att eget och lånat kapital som finansieringskälla inom bolagssektorn likställs i beskattningshänseende. Att kapitalet i enskild verksamhet skall enkelbeskattas bygger på en överenskommelse från skattereformen. Trots ett starkt motstånd mot ett genomförande av reformen har Socialdemokraterna ändå accepterat förslaget. Den kritik som Socialdemokraterna riktar mot det andra huvudförslaget i propositionen, enkelbeskattningen av bolagsvinsterna, blir då fullständigt obegriplig. Ägarkapitalet i aktiebolagen, aktiekapitalet, kommer att beskattas en gång med 28 % bolagsskatt. Ägarkapitalet i enskild verksamhet och i handelsbolag kommer likaledes att beskattas en gång i inkomstslaget kapital genom förslaget om positiv räntefördelning. Det skulle verkligen vara intressant om Lars Hedfors ville förklara logiken i att egenföretagarens kapitalinsats skall enkelbeskattas medan aktiebolagsägarnas kapital skall dubbelbeskattas. Folkpartiet går ifrån skattereformen, sade Lars Hedfors. Den sprang ni ifrån för länge sedan genom att överge två av de absoluta kungstankarna i den reformen, nämligen en enhetlig mervärdesskatt och att vi skulle ha hälften kvar. Men det är en totalt felaktig uppfattning, Lars Hedfors, att vi i skattereformen skulle ha kommit överens om att det måste vara en orättvis beskattning åt det ena eller andra hållet. Denna uppfattning har aldrig funnits, vare sig hos mig eller Folkpartiet. Jag har därför en bön: Förklara den här konstiga uppfattningen, Lars Hedfors, att det skall vara en olikformig beskattning! Förslagen i propositionen, herr talman, syftar till att skapa en skattemässig neutralitet mellan skilda företagsformer. Vid sidan av detta medverkar de också till att klara det utomordentligt stora investeringskapital som måste fram för att svensk ekonomi skall komma på fötter. Den ökade rörlighet av ägarkapitalet som förslagen medför kommer att vara till gagn för förnyelsen inom näringslivet. Det ökade sparandet i aktier som blir en följd kommer på samma sätt att vara till nytta. Med de förslag som genomförs kan jobben klaras och välfärden försvaras på ett mycket bättre sätt. Det har varit förvånansvärt tyst i massmedierna, säger Lars Hedfors. Ja, kanske har man där förstått att det är just detta som är syftet. Det sträcker sig faktiskt längre än till att bara gynna ett fåtal människor. Jag är därmed, herr talman, inne på reservation 1 av Socialdemokraterna. I denna sägs det i klartext att enkelbeskattningen av aktievinsterna kommer att leda till effektivitetsförluster i samhällsekonomin och minskad konkurrenskraft gentemot utlandet. Om man sänker skatten på kapital som investerats i produktionen får man alltså effektivitetsförluster i samhällsekonomin och bristande konkurrenskraft gentemot utlandet. Där skiljer sig regeringspartiernas uppfattning totalt ifrån Socialdemokraternas. Man talar också om risken för överdriven utdelning på svenska aktier och en utförsäljning på börsen av utlandsägda svenska aktier, vilket är grunden för den kritik som förslaget har varit utsatt för av främst professor Jan Södersten. Alltså: När utdelningarna börjar bli överdrivna, kommer man att göra sig av med sina svenska aktier. Inte heller den uppfattningen tycker jag verkar speciellt sannolik. Om avkastningen ökar på en placering avvecklar man den väl inte? Naturligtvis kan det bli fråga om en hemtagning av vinster. Men aktier säljs faktiskt i båda riktningarna. Herr talman! Eftersom den socialdemokratiska regeringen struntade i att arbeta med frågan har tiden för att få fram propositionen varit mycket kort. Jag vill inte förneka att lagstiftningen är komplicerad. Jag vill inte förneka att den kommer att kräva redovisning och kontroll. Som bekant pågår ett utredningsarbete för att förenkla skattelagstiftningen. I detta sammanhang skulle jag vilja peka på den datoriserade redovisningens möjligheter till förenklingar. Räkenskapsutdragen har ju förenklat deklarationsarbetet på ett uppseendeväckande sätt. Man måste, menar jag, hålla dessa möjligheter i minnet då man går vidare i förenklingsarbetet. Komplicerade beräkningar i boksluts och deklarationsarbetet kan ske med samma teknik som SRU-kontona och räkenskapsutdragen, och förenklingarna i boksluts och deklarationsarbetet kan då bli ytterst betydande. Detta gäller också för kontrollarbetet och skattemyndigheternas hantering av de här frågorna. Dagens beslut, herr talman, innebär också möjligheter för egenföretagarna att lågbeskattat avsätta expansionsmedel till kommande investeringar, men också till rörelsekapital. Härmed lindras den kanske mest besvärande effekten av dagens skattesystem, som i praktiken omöjliggör detta. Soliditeten kan därför stärkas och ökat låneutrymme skapas i samma eller snarare dubbel takt. Möjligheterna att obeskattat avsätta 25 % av årsvinsten till periodiseringsfonder införs också. Varje års avsättning bildar en fond och skall återföras till beskattning efter fem år. Möjligheten att rulla systemet framför sig finns sålunda. Periodiseringsfonderna kommer också att fungera som ett resultatutjämningssystem. Men observera att det endast är i nystartade företag under fem år för att underlätta tillskapande av nya företag. Underskott i rörelsen kan då kvittas mot löner och andra arbetsinkomster. För att förhindra missbruk av detta införs fullständigt rigorösa regler. Låt mig gå tillbaka till bolagssektorn, herr talman. ''Regeringens förslag omfattar inte bara företagsbeskattningen utan även viktiga delar av kapitalbeskattningen, framför allt aktiebeskattningen. Jag noterar att ni socialdemokrater skriver i motionen att ni tycker att dessa förslag är viktiga. Men tydligen är de inte viktigare än att ni försöker leda i bevis att de inte har några som helst positiva effekter på investeringarna. Även här skiljer sig Socialdemokraternas uppfattning ifrån regeringspartiernas. Men framför allt skiljer den sig ifrån näringslivets uppfattning. Jag vågar nog lugnt påstå att man inte väljer socialdemokratisk företagsbeskattning framför den borgerliga när det gäller att investera. Tillåt mig, herr talman, att jämföra regeringens förslag och Socialdemokraternas förslag för inkomståret 1994. Jag tror att en sådan jämförelse kan vara ytterst belysande. Regeringen föreslår att bolagsskatten skall sänkas till 28 %. Socialdemokraterna föreslår att den skall vara 30 %. Halva skatteutjämningsreserven får skattefritt överföras till eget kapital enligt regeringens förslag. Avskattning får ske under fem år. Socialdemokraterna föreslår att hela SURV skall skattas av på fem år. Det är en mycket hård avtappning av kapital från näringslivet. Socialdemokraterna föreslår att avsättningarna skall beskattas. Regeringen föreslår avskaffad skatt på aktieutdelningar. Socialdemokraterna säger nej och vill utreda utökat Annellavdrag just med tanke på risken för skatteplanering, säger man. Socialdemokraterna vill bibehålla 30 %, dvs. även rena inflationsvinster skall beskattas. Uppräkningen visar klart att Socialdemokraternas alternativ är klart negativt för näringslivet. Det är ett stort misstag om man tror att detta kan uppvägas av tillfälliga direktavskrivningar på investeringar till 70 %. För att åstadkomma en begränsad investeringsökning blir man tvungen att också medge direktavskrivning på investeringar som i vilket fall som helst skulle ha kommit till stånd. Endast en knapp tredjedel skulle falla på nytillkommmande investeringar. I den knapphet på resurser som råder i dag är det ett slöseri, och det betyder färre jobb för pengarna. Herr talman! Lars Bäckström menar att vi borde ha läst oppositionens motioner med öppet sinne. Jag har läst de här motionerna med mycket stort intresse. Men när man slår upp Vänsterpartiets motion är det första man möter ett blankt avslag och tre villkor som skall uppfyllas för att Vänsterpartiet över huvud taget skall kunna vara med och säga ja till en ändrad företagsbeskattning. Såvitt jag begriper blir kontentan av de tre villkor som man ställer att inga skattesänkningar kan göras inom företagsbeskattningen om de inte finansieras med förmögenhetsskatter. Det är vad jag har kunnat komma fram till när jag har funderat över detta. Lars Bäckström talar om att man skulle kunna komma fram till ett bättre system för att klara neddragningar i skolan, omsorg, osv. I själva verket skulle Vänsterpartiets förslag fungera precis tvärtom. Vänsterpartiet har fått företagsbeskattningen på hjärnan. Den skall till varje pris försämras. Man har t.o.m. krav på att bolagsbeskattningen skall höjas tills nivån hamnar någonstans i ett OECD genomsnitt. Det skulle vara mycket intressant om Lars Bäckström kunde tala om för mig på vad sätt det skulle öka intresset för att investera och bygga ut näringslivet i Sverige. Vi skall ner till tabellens mitt, dvs. till en genomsnittlig OECD-nivå, om ni skall bli nöjda. Det är min och övriga regeringspartiers mening att Sverige skall vara ett toppenintressant land att investera och driva företag i -- inte ett medelmåttigt land, som ni i Vänsterpartiet vill. Herr talman! Jag vet inte hur jag skall kunna föra en meningsfull dialog med Lars Bäckström i denna fråga. Jag försökte göra det innan sommaren, och jag trodde att det möjligen hade gjort något intryck på Lars Bäckström.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

Herr talman! Jag tänkte börja med en liten personlig fråga till Kjell Johansson. Folkpartiet och Socialdemokraterna genomförde tillsammans den stora skattereformen. Den har nu varit i funktion i två och ett halvt år. Nu sätter ni i gång att bryta upp viktiga principer som handlar om likformighet och rättvisa. Folkpartiet och Socialdemokraterna var överens om att de principerna skulle upprätthållas. Vi tog varandra i hand på detta, och vi gjorde det för att få en varaktig beskattning av bl.a. företag. Min fråga till Kjell Johansson är: Är det ändå inte litet besvärande att nu riva upp dessa grundläggande principer? Känns det inte på något vis besvärande? Är det inte t.o.m. så att Kjell Johansson skäms litet grand, eller är han så hårdhudad att han struntar i ett handslag mellan två olika politiska partier? Kjell Johansson är själv företagare. Han vet säkert hur viktigt det är för företagarna med fasta spelregler. Men ni river upp dessa fasta spelregler. Sedan klamrar sig Kjell Johansson likt en drunknande fast vid halmstrået och säger: Ni socialdemokrater har också rivit upp viktiga principer. Vi socialdemokrater föreslår att man skall höja marginalskatten för inkomster över brytpunkten. Det måste vi göra som en fördelningspolitisk motvikt till era sanslösa skattesänkningar för kapitalägare, aktieägare och höginkomsttagare. Vi är tvungna att göra det. När det gäller den differentierade momsen, Kjell Johansson, var ni med på den. Ni var med på att göra den differentieringen. Trots mycket karska uttalanden dessförinnan gick ni med på det. Kjell Johansson angriper Göran Persson och hans vokabulär. Göran Persson sade att regeringen skärper skatten för småföretagarna med 3 miljarder kronor. Sedan säger Kjell Johansson att det inte är någon skatteskärpning utan en likviditetsindragning. Men det är precis samma sak. Det är en tvist om profetens skägg, Kjell Johansson. Det drabbar småföretagen precis lika hårt. Ert tal om att ni står på småföretagens sida är ingenting annat än tomt prat när ni samtidigt drar in över 3 miljarder kronor.
Herr talman! Det senaste som sades är fullständigt otroligt. Jag tror inte att Lars Hedfors vet vad han själv har sagt och vad Göran Persson har sagt. Det var Lars Hedfors som sade att man skärper skatten, och det var Göran Persson som sade att det var en skattehöjning. Förslaget innebär att man i februari och mars betalar hälften av det man annars totalt skulle betalt i preliminärskatt i mars. Det delas upp på två månader, och så fortgår det hela året. Den likviditetsbelastning som man får i slutänden är att man även betalar in skatt i december, vilket man inte har gjort tidigare. När man sedan kommer till januari är inbetalningarna fullständigt balanserade. Men när man kommer till december har man betalat in mindre i skatt, eftersom vi har sänkt skatten för egenföretagarna. En del av inkomsterna får nu beskattas som kapital. Den totala preliminärskatten kommer att vara lägre än vad den skulle varit om vi inte hade gått med på förslaget. Att kalla detta för en skattehöjning, och att tala om en skärpning, är fullständigt otroligt. Med det tänkesättet skulle vi kunna göra världens reform för småföretagen. Vi skulle kunna ha preliminärskatteuppbörden i januari. Med ert sätt att tänka vore detta en skattesänkning -- det skulle vara en skattesänkning med hela skatten om uppbörden läggs i januari. Det är fullständigt orimligt! Ni försökte slå blå dunster i ögonen på småföretagarna i debatten i går, och ni fortsätter med det. På samma sätt har ni gjort när det gäller utdelningar för kapitalägare. Det är samma typ av resonemang som ni för. Jag brukar alltid som exempel ta de tidningsklipp som ni refererar till. I detta klipp talas det om utdelningshöjningar, men i rubriken precis under står det: Fortsatt kräftgång. Vad är det fortsatt kräftgång för? Jo, det är Stockholms fondbörs. Den borde väl nu vara på väg uppåt i racerfart när det blir skattefria utdelningar och gåvor i mängd från oss här i Sveriges riksdag. Men det är inte på det viset. Detta kapital behövs i företagen för att skapa nya jobb. Det är inte alls säkert att det kommer att bli dessa våldsamt stora utdelningsökningar som ni säger. Tvärtom tyder allt på att det inte kommer att bli det. En del kommer att behöva det. En del av dessa rika personer -- som ni utmålar det -- har det i dag mycket besvärligt.
Herr talman! Jag hävdar fortfarande att Kjell Johanssons långa och invecklade resonemang om de 3 miljarderna är en strid om profetens skägg. Det är 3 miljarder som tas bort från småföretagarna, vilka så väl behöver dessa pengar i det konjunkturläge som vi just nu befinner oss i. Det strider mot era tidigare uttalade företagarvänliga åsikter. Ni säger en sak och gör någonting helt annat. Jag förstår att Kjell Johansson inte svarade på den personliga frågan om hur det känns. Är det inte besvärande, Kjell Johansson, att riva upp någonting som vi befäste med ett handslag för två och ett halvt år sedan, nämligen skattereformen? Är det inte besvärande att skapa så orediga spelregler för företagen? Det var tänkt att skattereformen skulle åstadkomma just fasta spelregler, och det förstör ni på detta vis. Låt mig få ställa en fråga till när jag ändå har ordet. Hur känns det, Kjell Johansson, att som gåvor dela ut miljarder kronor till aktieägare som redan nu tjänar mycket pengar på stigande kurser? Det har under senare tid varit mycket starkt stigande kurser. Trenden går uppåt. Hur känns det att dela ut ytterligare pengar till dem samtidigt som ni kraftigt höjer skatterna för låginkomsttagarna? Är det inte det minsta besvärande? Är ni inte rädda för den polarisering som detta skapar i samhället? Låginkomsttagarna får det ständigt sämre, och höginkomsttagarna får det bättre. Är ni inte alls rädda för detta hårda och polariserade samhälle?
Herr talman! Jo, Lars Hedfors, jag är rädd för detta. Jag är rädd för det resonemang som ni nu exploaterar, resonemanget om att vi försöker göda kapitalägare på de fattiga människornas bekostnad. Vi försöker skapa rättvisa och ett system som skall göra det lika intressant att investera kapital i företagen i form av aktiekapital som att göra andra investeringar. I Vänsterpartiets motion står det faktiskt att det finns en risk för att man kommer att köpa obligationer i stället för aktier. Det är intressant att notera att det är så dålig lönsamhet på detta -- dessutom har man en dubbelbeskattning -- att man gör så här. Detta sker alltså för att vi skall kunna bygga ut svenskt näringsliv, för att vi skall flytta de pengar som är inlåsta i en del andra företag och skapa nytt riskkapital i företag med framtidsutsikter. Där har de här förslagen en tredubbel effekt eftersom de också ger låneutrymme. Detta kommer hela svenska folket till godo. Där skulle ni kunna göra en insats genom att tala om för människor att det är när vi får i gång svensk företagsamhet, när människor får jobb, som vi kan tjäna pengar som nation betraktat. Det gör vi inte med er politik och det missnöjesresonemanget som ni odlar. Ni skadar tvärtom Sverige som nation genom att odla detta. Ni gör det för att det skall gå bra i valet. Det vet alla.

Herr talman! Kjell Johansson frågar mig vad vi har att vinna på att öka skatteuttaget från aktiebolag. Det vi har att vinna är väl rimligen inkomster. Man får inkomster av skatter, och dem använder man till utgifter. Märkvärdigare än så är det inte. Det är inget krångligt med det. Varför ställer vi då förslaget att man över tiden skall försöka att närma svenska företagsskatter till den europeiska nivån? Jag har suttit på middag hos SAF. De säger alltid samma sak. De säger att de inte begär några fördelar. De begär bara rimliga villkor. De vill inte ha några fördelar, men rättvisa villkor jämfört med sina konkurrenter. Jag är så naiv att jag tror att de menar vad de säger. De begär inga fördelar, utan bara samma villkor som konkurrenterna. Tror Kjell Johansson att de menar något annat? Jag tror att de är beredda att kämpa på lika villkor som konkurrenterna. Då finns det utrymme för att höja företagsskatterna. Kjell Johansson vet, jag vet och alla som kan något om företagsskatt vet att nu har man utvärderat det här. OECD har studerat det här nogsamt med ett system som alla accepterar. På s. 103 i deras skrift Skatter på vinster i en global ekonomi står det: Grekland, Sverige, Irland, Belgien har det mest generösa systemet för bolagsskatt medan Turkiet, Nya Zeeland, Australien och Norge har system som innebär en hög skattebörda på marginella nyinvesteringar. Sverige har alltså, innan den här propositionen och tack vare skatteöverenskommelsen mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna, världens mest förmånliga bolagsskattesystem. Det är utgångsläget. Nu säger Kjell Johansson att vi måste sänka världens lägsta skatt ännu mer för att få fart på Sverige. Även Kjell Johanssons partiledare sade i valet att vi kanske måste göra det. Det är en primitiv syn på näringslivet som ni då redovisar. Detta är bara en av många detaljer som styr företagens investeringsbeslut. Hur skattesystemet ser ut är inte den viktigaste. Har man redan världens lägsta skatt står man nog ut med den. Då tror jag att vi tar fasta på vad de säger i SAF, nämligen att de vill ha rimliga och rättvisa villkor, samma villkor som konkurrenterna.
Herr talman! Vi skall självfallet ha lika villkor. Det är detta vi åstadkommer nu. Vi skapar ytterligt strikt lika villkor för svenska företag. Det blir vi kritiserade för från annat håll. Sedan talar Lars Bäckström om att företagsbeskattningen bara är en liten del av det här. Ja, det är den. Den är en av ganska många olika faktorer som reglerar villkoren för företagsamheten. Det gäller också tjänstebeskattningen, infrastruktur, sociala välfärdssystem -- hur vi skall kunna klara det som Lars Bäckström talade om, t.ex. sjukvård, äldreomsorg osv. --, nivån på utbildningssystemet och villkor i arbetsmarknadslagstiftningen. Men kan Lars Bäckström förklara för mig vilket eller vilka av dessa områden som det är en fördel att vi försämrar? På vad sätt stärker vi Sveriges möjligheter som investeringsnation om vi försämrar dem till något slags OECD-genomsnitt och blir medelmåttor på alla områden? Jag vet inte hur jag skall förklara det här, herr talman. Jag får väl ta till idrotten. Lars Bäckström är ju göteborgare. På vilket sätt skulle det stärka intresset för blåvitt och deras affärer om de låg som en medelmåtta i allsvenskan. De har ju haft en fantastisk period. Men det berodde inte på att de hade inriktat sig på att bli OECD-medelmåttor. Det berodde ju på att de var bäst. Det är den politiken vi vill föra. Sverige som nation skall vara bäst. Det är då som intresset för utländska investeringar i Sverige vaknar i utlandet. Det är då näringslivet kommer att blomstra och folk kommer att satsa, inte om vi blir några OECD-medelmåttor.
Herr talman! Det intressanta med Kjell Johanssons definition av begreppet bäst är att han då menar lägst. Lägst skatt är bäst. Detta är den primitiva synen på företagsamhet. Det finns inte någon större företagsledare som fattar beslut om att bygga en industri genom att fråga var skatten är lägst och sedan, när han får rapport om det, lägger industrin där. Om låg skatt var en säker väg till ekonomisk tillväxt skulle Sverige just nu ha en enastående ekonomisk tillväxt eftersom vi har lägst skatt på företagssidan. Empirin, verkligheten och praktiken säger att Kjell Johansson har fel. Sverige skall vara bäst med produktivitet och teknisk forskning. Sverige blir bäst när det finns en hemmamarknad som efterfrågar någonting över huvud taget. Då kan svenskt näringsliv utvecklas. Med en primitiv metod som enbart syftar till att vi får bra företag om vi har låg skatt kan vi kanske åka någonstans på den afrikanska kontinenten och hitta ett land med mycket låg skatt som vi tror kommer att ha en enastående ekonomisk framtid. Detta är Kjell Johanssons teori. Jag tror att Kjell Johansson har komplett fel. Jag vet att Kjell Johansson har komplett fel. Vi har redan i Kjell Johanssons begreppsvärld världens bästa bolagsskatt. Men tillväxten är låg, Kjell Johansson. Professor Södersten har ju talat om varför det är fel. Jag är inte ekonom av facket. Jag är inte heller göteborgare. Men jag kan mycket väl inse att man inte stimulerar investeringarna i ett läge som kännetecknas av höga vinster och låga investeringar genom att göra det skattemässigt fördelaktigt att dela ut vinsterna till aktieägarna, särskilt inte som Kjell Johanssons folkpartiregering emitterar ut obligationer och säljer statsskuldväxlar med säker vinst. Då är det lönsamt att spekulera i statsskuld i stället för i produktion. Det är detta era ständiga skattesänkningar leder till. Ni har skapat underskott och en dålig ekonomisk tillväxt. Det är inte bara ert fel. Men ni har bevisligen inte fått fart på svensk ekonomi. Er stora devalvering satte möjligen fart på ekonomin, men det var ju ert stora misslyckande.
Herr talman! Jag trodde att det skulle gå bra att göra en liknelse med blåvitt, men det gick inte det heller. Det bästa vore att Lars Bäckström och jag hade varsitt land, men det är tyvärr ogörligt. Där fick Lars Bäckström göra sina medborgare till medelmåttor och anpassa systemet till medelmåttorna och jag fick göra mina system till de bästa i världen. Det gäller också beskattningen. Då skulle vi se hur det gick. Lars Bäckström är ju socialist. Det kanske säger något om vilket system som skulle ha framgång. Liknelsen med idrotten fungerade inte. Jag hade tänkt att dra till med Björn Borg och tennisen och den dynamik vi fick. Sverige blev en tennisnation som hela världen beundrar, har intresse för och tar efter. Efterfrågan på svenska tennisspelare har faktiskt ökat ganska markant jämfört med innan. Det är väl inte lönt att göra den liknelsen nu. Jag trodde att jag skulle hitta någon röd gubbe som kunde intressera. Jag tänkte att en röd gubbe måste imponera på Lars Bäckström. Eftersom det nu är jul och han själv nämnde jultomten får det väl bli jultomten. Om vi skall lyckas att få jultomten att komma med bra presenter till Göteborg så att bilfabrikerna hamnar i Göteborg och inte ute på kontinenten krävs det att vi är bra och helst bäst. Då kommer han säkert. Den som är bäst kommer han till. Om Lars Bäckström hade haft replikrätt hade han naturligtvis sagt att jultomten kommer till den som är snällast. Jag är inte säker på att jultomten funderar över vem som har varit en riktig OECD medelmåtta och ger vederbörande en fin present. Jag tror faktiskt att han väljer den som är bäst.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Herr talman! Jag börjar med att svara på den sista frågan med en motfråga till Bo Lundgren: Varför har man inte i USA och Tyskland avskaffat dubbelbeskattningen? USA, detta kapitalismens förlovade land, har ju kvar en dubbelbeskattning, och det finns många andra länder som också har kvar dubbelbeskattningen. Sedan skulle jag vilja kommentera Bo Lundgrens inledning. Han beskyllde mig för demagogi, taktik och populism. När jag försöker skildra verkligheten för många människor i Sverige i dag, då är det demagogi. Det handlar om människor som drivs ut i arbetslöshet, en arbetslöshet vars like det var mycket länge sedan vi skådade i Sverige. Det handlar om människor -- och det är många människor -- som tvingas gå till socialbyrån för att klara sitt uppehälle. Samtidigt öser regeringen miljarder över aktieägare och förmögna människor. Det är verkligheten i Sverige, ett samhälle som håller på att bli så polariserat, Bo Lundgren, att det blir ett för alla människor oroligt samhälle. Oroar inte det Bo Lundgren ett enda skvatt? I bästa skollärarstil delade Bo Lundgren ut illustrationer. Det finns ett gammalt talesätt som säger att man kan ljuga med statistik. Jag vill påstå att Bo Lundgren är bra nära att göra det. Vad gäller den högsta stapeln i diagrammet, den som handlar om egenföretagarna, är vi ju överens, Bo Lundgren. Den stapeln vill ju också vi pressa ner. Den näst högsta stapeln handlar om utdelningen i aktiebolag, och i fråga om detta är vi delvis överens. Vi säger att vi vill se över och eventuellt förbättra Annellavdraget. Faktum kvarstår, Bo Lundgren. Det ni gör är att i kapitalbeskattningen skapa stora spännvidder mellan å ena sidan 0 % i skattesats och å andra sidan 30 % i skattesats. Det säger sig självt att det leder till skatteplanering. Detta säger Lagrådet klart och tydligt, och man varnar för det. Men ni har inte brytt er om den varningen. Jag läser ibland tidningarnas annonssidor, och på de sidorna kan man nu läsa om hur de stora revisionsbyråerna börjar annonsera efter skattekonsulter. Vi är med ert system på väg in i skattekonsulternas paradis, precis som det var i Jag hade tänkt ställa en fråga till Bo Lundgren, och det gäller just Lagrådets kritik mot de krångliga reglerna. Riksskatteverket hyser nu farhågor om att man kommer att få så stora kontrollproblem att man måste underlåta att bevaka t.ex. den ekonomiska brottsligheten. Vill ni ge Riksskatteverket mer resurser så att de kan klara detta?

Herr talman! Redan i dag urholkas i stor utsträckning dubbelbeskattningen genom Annellavdraget. Det är inte orimligt att tänka sig att man kan förbättra villkoren när det gäller Annellavdraget. Men därifrån är steget långt till att gå så långt som Bo Lundgren beskrev. Att förbättra Annellavdraget har vi socialdemokrater skrivit om i motionen. Det skulle dessutom medföra fördelen att nyemitterat kapital direkt skulle gynnas, kapital som finns i företaget och som kan användas till investeringar. Bo Lundgren vill sprätta ut bolagens kapital över ägarna. Det kapitalet kommer inte att investeras. Det vet vi, med ledning av mycket seriösa vetenskapliga undersökningar. När Bo Lundgren träffar de där arbetslösa personerna i Luleå och när han ser det stora demonstrationståget utanför riksdagshuset kan han inte säga till dem: Våra förslag leder till fler jobb. Regeringens förslag leder nämligen inte till fler jobb. Risken finns att regeringens förslag leder till färre jobb, därför att de här bolagspengarna mycket väl kan komma att exporteras. Bo Lundgren talar mycket ofta om likformighet. Bekymrar det inte Bo Lundgren ett enda dugg att ni genom era åtgärder upphäver likformigheten i beskattningen av arbete och av kapital? Bekymrar det inte Bo Lundgren ett enda dugg att det leder till stor polarisering i det svenska samhället, stora motsättningar mellan dem som ständigt ökar sitt kapital och dem som står utan arbete och kanske tvingas gå till Socialbyrån. Herr talman! Jag ställde en fråga till Bo Lundgren om möjligheterna att upprätthålla skattekontrollen i fortsättningen. Efter Lagrådets fullständigt förödande kritik av lagförslaget, vet vi att det kommer att bli fråga om en stor skatteplanering. Vilka möjligheter vill Bo Lundgren ge skattemyndigheterna när det gäller att verkligen upprätthålla en effektiv skattekontroll? Vilka möjligheter vill Bo Lundgren ge dem att kunna fullgöra deras skyldigheter att bekämpa den nu snabbt växande ekonomiska brottsligheten.

Det står nu klart att vi inte kommer att hinna votera detta ärende före kl. 18.00. Debatten kommer att fortsätta med Peter Kling som förste talare efter att Lars Bäckström nu fått replik på statsrådet Bo Lundgren. Det innebär att votering kan väntas ganska snart efter kl. 19.00.
Herr talman! Statsrådet Bo Lundgren frågade varför Norge och Finland har gjort som de har gjort. Jag har svaret på frågan. De har borgerlig majoritet i respektive parlament. De har också den klassiska nordiska modell som faktiskt innebär låg skatt på aktiebolag -- t.o.m. låg skatt vad gäller aktieägare -- och hög skatt vad gäller människor. Det är den klassiska nordiska modellen, och den har man renodlat i dessa länder. Även i Sverige fortsätter statsrådet Bo Lundgren den modell som ger ännu lägre skatt på kapital och högre skatt på hushåll, med exempelvis höjda egenavgifter och höjd moms. Statsrådet Bo Lundgren är en värdig efterföljare av denna nordiska modell som är mycket speciell. Statsrådet har delat ut en tabell. Den går inte att visa. Men låt oss kommentera den! Tabellen utvisar att det formellt var 51 % skatt, och att den i verkligheten var 41 %. Det blir 28 % skatt på avkastning och eget kapital. Nu tänker jag fortsätta denna tabell och så att säga vidga vyerna. Statsrådet Bo Lundgren är ju internationalist i en speciell bemärkelse, nämligen EG-anpassning. Den här siffran 28 % som man kommer fram till, blir också i Norge 28 %. I Danmark blir motsvarande siffra 61 % och i Japan 63 %. Det är korrekta siffror. Vi i utskottet är ibland ute och reser, och min källa är här det norska finansdepartementet. Där är man lika duktig som i det svenska finansdepartementet. Statsrådet Lundgren! Låt oss se på industrins situation, på den del av förädlingsvärdet som går till kapitalsidan. År 1992 var det 22 % -- det tycker även jag är litet lågt -- men år 1993 är det ca 34,5 % och år 1994 blir det 36 %. Jag kan inte svara för decimalerna, men det är en enastående vinstökning. Den har inte skett tack vare regeringens politik utan på grund av regeringens misslyckande och den därefter följande devalveringen. I det läget säger regeringen: Vi måste för att få fart på investeringarna minska skatten på utdelningar. Det är inte precis någon strålande logik. Jag håller med om att det är problem med dubbelbeskattningens inlåsningseffekter, men just nu är det inte bra att genomföra denna åtgärd. Den innebär att man stimulerar till utdelningar och gör det mer attraktivt att dela ut pengar än att investera. Det är därför totalt fel tidpunkt att nu vidta denna åtgärd. Bolagsskatten har dessutom gått ned som andel av driftsöverskottet, först från 20 % till 15 %, och nu ligger den på ungefär 12--13 %. Vi kan klara att finansiera lättnaderna för småföretagarna genom att öka skatten på bolagssidan.

Herr talman! Vi skall ha en så likformig beskattning som möjligt, men jag anser inte att 30 % är någon helig nivå. Helst skulle jag vilja ha en real företagsskatt, som tog hänsyn till inflationen. Det finns sådana alternativ. Men vi bör nu eftersträva en så likformig skatt som möjligt. Jag tycker alltså inte att 30 % är någon helig nivå, utan vi skall ta in de skattepengar som vi behöver ha för att täcka våra utgifter. Det är viktigare än att slå fast en 30 procentsnivå. Sedan får verkligheten anpassa sig efter det teoretiska antagandet. Beträffande de andra frågor som ställts vill jag säga att jag inte tror att alla skall få arbete inom kommunsektorn. Men statsrådet Lundgren vill minska antalet anställda i offentlig sektor medan jag vill behålla dem där. Jag vill att fler anställs inom den privata sektorn, gärna i privat tjänsteverksamhet. Statsrådet Lundgren vet att det, om vi kommer in i EG, inte går att sänka momsen på tjänsteproduktionen. Jag har i en rapport framhållit att en skattesänkning annars kunde vara ett sätt att stimulera till fler jobb. EG-anpassningen hindrar oss på den punkten. Vi kommer också här i afton att få höra hur EG-anpassningen ställer till problem för regeringen vad gäller Posten. Vi kan på den punkten se hur svårt det är att i EG sänka skatter på tjänsteområdet. Statsrådet Lundgren! Jag kan hemma i varuhuset i Uddevalla se hur kunderna står och fumlar med små rabattkuponger för att få någon krona i rabatt på Florapaketet. När jag går ut därifrån kan jag se aktiespararnas jättelika skylt med uppgift om att aktierna det här året har gått upp med 100 %. Under en längre period har de gått upp med flera tusen procent. Hur känner sig de som står där med sina kuponger när de läser om vad de verkliga kupongklipparna får? De kan också läsa i Aftonbladet om människor i statsrådets vänkrets som har gjort oerhört fina aktieaffärer och genomfört mycket avancerad skatteplanering. Hur känner de sig då? I det läget sänker ni skatten för dem som får aktieutdelningar. Statsrådet Lundgren! Tänk på att det blir bråk och debatt här i kammaren om hyreshöjningar på 5 % medan aktieköparna har fått stå ut med prisstegringar på 100 % detta år! Tänk om hyresköparna fick en hyreshöjning med 100 %! Aktieägarna klagar inte när deras aktier stiger med Detta är förstås en orimlig jämförelse, eftersom det är fråga om olika typer av köp, men den är faktiskt värd att tänka på. Det är fel att ge denna kategori ytterligare lättnader i det här läget, statsrådet, och det bör ni besinna. Framför allt borde ni försöka nå enighet inför en sådan reform. Vi har sträckt ut en hand som i varje fall kan ge vissa öppningar.

Herr talman! Jag tycker att den här debatten i vissa fall har varit litet missvisande. Det sägs att F skatteinbetalningen drabbar småföretagare så fruktansvärt mycket. Hur många småföretagare som har 8--10 anställda eller enmansföretagare går med vinst i dag? Själv har jag drivit två företag, dels ett enmansföretag, dels ett företag med tio anställda. De har inte gått med några vinster. Det går jämnt upp i dessa företag. Så är det inom hela byggbranschen -- det är inga som går med vinst, utom de stora. Det är de stora företagen som drabbas av F-skatteinbetalningen. Man säger att småföretagare blir drabbade. Det är inte så, det är fel. Vad är det som är viktigt för småföretagen? Jo, det är att hålla nere kostnadsnivån. Jag skall ta ett exempel. Låt oss säga att jag, som är elinstallatör, skall göra ett enkelt jobb för någon, jag skall installera ett vägguttag och en belysning. Det tar mig en timme. Jag debiterar en blygsam kostnad på 200 kr, vilket jag måste göra för att täcka mina kostnader, sociala avgifter och driften på bolaget. Sedan har jag resekostnad på 50 kr, som jag måste debitera, plus ytterligare materialkostnader för 100 kr. Det kostar kunden minst 350 kr att få ett vägguttag och en liten lampa installerade. Så tillkommer momsen. Det rör sig om minst totalt 450 kr för en timmes jobb. En normalinkomsttagare, med en inkomst på 12 500 kr, måste arbeta en hel dag för att få ett vägguttag och en belysning installerade av en elektriker. Det är ju den höga kostnadsnivån småföretagarna lider av. Den måste ner. Det är framför allt momsen och arbetsgivaravgifterna som måste sänkas. Samtidigt måste givetvis staten hålla tummen på ögat på företagare, så att man inte lägger allt i fickan utan ser till att åtminstone hålla kostnadsläget oförändrat. På det viset får vi en expansion på företagsverksamheten. Den här propositionen är mycket bra för småföretagsverksamheten. Det skall vara lika beskattning. Därför tycker vi från Ny demokrati att propositionen är bra, en proposition i rätt riktning. Vi stöder den fullt ut. Tack.

Herr talman! Socialdemokraterna har en reservation till det betänkande som vi nu skall behandla. Vi vänder oss emot att i nuvarande läge införa en ny form av sparande -- individuellt pensionssparande -- och att skatten på avkastningen av sådant sparande sänks. Vi vill med andra ord att det beslut som den borgerliga riksdagsmajoriteten drev igenom i våras inte skall fullföljas utan i stället upphävas. De argument mot beslutet som vi då anförde äger än större giltighet i dag. Det finns i dag än mindre anledning att stimulera sparandet än i våras. Hushållens och näringslivets sparandeöverskott blir i år hela 190 miljarder kronor. Om detta sparande i stället skulle användas för att öka efterfrågan i ekonomin, skulle skillnaden mellan nuvarande BNP och möjlig tillväxt ha utjämnats och arbetslösheten ha minskat. Detta är ett viktigt skäl. Ett annat är statens urusla finanser. Det finns än mindre anledning i dag än i våras att genomföra ofinansierade sparstimulanser. Av finansutskottets yttrande framgår att det statsfinansiella läget nu ytterligare har försämrats. Detta kommer att innebära ytterligare stora skattebortfall i miljardklassen. Som i de flesta andra förslag på skatteområdet, som tidigare har diskuterats här i dag, handlar det om generösa skattesubventioner till de redan besuttna. Det finns därför viktiga fördelningspolitiska synpunkter på den här frågan. Inte är det människor som i går utanför Riksdagshuset demonstrerade mot regeringens orättfärdiga politik som i första hand har möjlighet att utnyttja den här sparformen. Vi har ett väl utvecklat grundläggande pensionsskydd i form av folkpensioner, ATP och olika tjänstepensioner, som nu dessutom ses över av en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp. Det är i detta sammanhang man skall pröva detta individuella pensionssparande. Mot den bakgrunden, herr talman, kvarstår våra bedömningar från i våras, att beslutet om individuellt pensionssparande inte skall genomföras. Om riksdagen bifaller vår reservation, bortfaller propositionens förslag till följdändringar. Övriga förslag i propositionen är av teknisk art. Där har vi inga särsynpunkter. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Det lackar mot jul, och snart är denna höstsession till ända. Nu vet jag att debattsituationen och planen totalt har spruckit. Därför skall jag ta den korta varianten och följa För övrigt tror jag att det är omöjligt att få skatteutskottets socialdemokratiska ledamöter att ta intryck av ett återupprepande av den debatt som vi hade i våras i den här frågan. Klings mer eller mindre okynnesreservation lämnar jag också därhän. Jag yrkar rakt upp och ner avslag på motionerna och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! En okynnesreservation tycker jag förstås inte att det är. Vad vi vill göra gällande är att man skall få göra avdrag för en pensionsföräkring till sin maka. Det tycker vi är viktigt ur jämställdhetssynpunkt osv. Om jag har en pensionsförsäkring som jag vill teckna på min fru, skall jag kunna göra avdrag för denna i deklarationen. Detta hjälper ju framför allt hemmafruar, om inte annat. Det är klart att vi från Ny demokratis sida yrkar på en jämställdhetsfråga som är mycket, mycket viktig.
Herr talman! Jag hade beslutat att hålla en så låg profil att det inte skulle bli repliker. Men jag skall bara göra kammaren, och framför allt herr Kling, uppmärksam på vad regeringen har framhållit när det gäller just premie för makas pensionsförsäkring. Jag skall läsa direkt ur propositionen: Regeringen konstaterar att det finns ett behov av förbättrad ålderspension för makar med ingen eller låg förvärvsinkomst. Avdragsfrågan kan inte ses isolerad, och de fortsatta överväganden som kan bli aktuella bör ske med utgångspunkt från principen om särbeskattning av makar. Detta är ett besked till herr Kling att regeringen finner att det ligger en hel del i den aktualiserade frågan och att den bör ses i de överväganden som sker i regeringskansliet.
Herr talman! Jag skall då be att få framföra mitt allra djupaste tack till Filip Fridolfsson, och jag hoppas att frågan skall komma tillbaka så fort som möjligt.

Herr talman! I det här betänkandet föreslås en sänkning av fastighetsskatten för hyreshus från kommer att leda till ett betydligt högre skatteuttag per kvadratmeter bostadsyta i hyreshus än för småhus, om ingen förändring av skatteuttaget görs. I propositionen sägs att en oförändrad skattesats för hyreshus leder till kraftigt ökade kostnader för boende i hyreshus och en omotiverad snedfördelning av kostnaderna mellan olika boendeformer. Man säger också att en så kraftig skattehöjning skulle förvärra det fortfarande instabila läget på fastighetsmarknaden. Vi delar dessa uppfattningar och ansluter oss till förslaget om en sänkning av fastighetsskatten till 1,5 %. Vi socialdemokrater anser dock att även andra åtgärder som kraftigt bidragit till en snedfördelning av kostnaderna inom bostadsbeståndet i det här sammanhanget bör rättas till. Extraindragningen av räntebidragen med 3 miljarder kronor leder, som vi tidigare har påpekat, till stora obalanser i kostnadsbelastningen. Den drabbar ensidigt de yngre årgångarna av bostadbeståndet som redan har de högsta kostnaderna. Provtaxeringen visar också att de yngre årgångarna, trots stora skatterabatter, kommer att belastas med ett högre skatteuttag per kvadratmeter jämfört med äldre hus. Det är den höga kostnadsbelastningen och osäkerheten i kostnadsutvecklingen för just dessa årgångar som är den främsta grunden till den osäkerhet som i dag råder på bostads och fastighetsmarknaderna. Denna osäkerhet skulle minska om fastighetsskatten utformades på ett sådant sätt att den bidrog till att utjämna dessa skillnader. Man bör därför förlänga perioden av skattefrihet, så att en fastighet inte samtidigt belastas av fastighetsskatt och extra indragning av räntebidrag. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1. En annan osäkerhetsfaktor gäller proportioneringen för föreningar med brutet räkenskapsår. Även här anser vi att den proportionerliga fördelningen av fastighetsskatten i sådana fall bör regleras, så att en fördelning av beskattningen kan tillämpas redan från beskattningsåret 1994. Vi ställer oss naturligtvis bakom reservation nr 3 i det här sammanhanget. Men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till den. En annan fråga som också tas upp i propositionen och betänkandet är frågan om avdragsrätt för reparation och underhåll av större mangårdsbyggnader med kulturhistoriskt värde. Genom skattereformen infördes en likformig beskattning för boende i småhus, som även omfattar mangårdsbyggnad eller bostadsenhet vid jordbruksfastighet. Ett återinförande av avdragsrätten för vissa av dessa byggnader vore ett avsteg från skattereformen som innebär en direkt subventionering av boendekostnader och en möjlighet till skatteplanering i boendet i dessa fall. Kulturhistoriska intressen är i och för sig viktiga men bör enligt vår mening kunna tillvaratas genom riktade bidrag och utan belastning på skattesystemet. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation nr 5.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

Herr talman! Självklart kan inte det recept som gäller när man skall slå vakt om en stark krona också gälla när det är en flytande kronkurs.

Herr talman! Gunnar Nilsson har redan redogjort för motiven för en sänkning av fastighetsskatteuttaget för hyreshus, varför jag nöjer mig med att uttrycka min tillfredsställelse över att politisk enighet råder därvidlag. I reservation nr 1 tar Socialdemokraterna emellertid upp en annan sak, nämligen synpunkten att yngre hyreshus även efter reformen skulle drabbas av högre skatteuttag än äldre. I reservation nr 2 vill Ny demokrati helt avskaffa fastighetsskatten och i väntan härpå frysa taxeringsvärdena. Man anser dock att fastighetsskatten fram till 1998 kan höjas med 1 miljard kronor. Det sista förslaget kombineras med att man avvisar regeringens kommande förslag om en s.k. rullande fastighetstaxering från 1995, något som skulle ge minst dubbelt så mycket i statliga intäkter. Dan Eriksson i Stockholm uppfordrade mig nyss att svara på frågan om vi ville genomföra detta. Jag svarar att regeringen avser att göra det. Det tycker vi är en praktisk, lämplig och rättvis åtgärd. När det sedan gäller uttaget av fastighetsskatt kan man göra en justering trots en rullande fastighetstaxering. Det är således inte alls säkert att den ökade skatteinkomst om 2--2,5 miljarder som det här är fråga om i slutänden slår så hårt. I väntan på resultatet av det arbete som bedrivs inom Fastighetsskatteutredningen avstyrker utskottet motionsyrkandena i fråga om dessa två första reservationer. Med samma hänvisning till Det ligger en hel del i det förslaget. Men, som sagt, detta kommer Fastighetsskatteutredningen att titta på. I våras uppdrog riksdagen åt regeringen att återkomma med förslag om hur skattebefrielse för nybyggda hus också skall omfatta om och tillbyggnad av hus. Med hjälp av en reduceringsfaktor skall ett höjt taxeringsvärde minskas under en tioårsperiod enligt regeringsförslaget. Ny demokrati vill i reservation nr 4 ha en annan teknik för beräkning av nedsättningen, ett förslag som utskottet dock har avvisat. I vår krassa tid har kulturen ofta kommit på undantag. Det mesta har rört ekonomi. Det är därför glädjande att regeringen vill slå vakt om det kulturarv som en del större mangårdsbyggnader på landsbygden representerar. Den avdragsrätt för reparation och underhåll av dessa byggnader som försvann vid utgången av år 1990 skulle på sikt äventyra möjligheterna att bevara dessa äldre hus. Nu avser regeringen att återföra rätten att få göra skatteavdrag. Det är bra. Dessutom förenklar man klassificeringen genom att sätta en gräns för minsta storlek, 400 kvadratmeter, och för senaste byggnadsår, år 1930. Det är emellertid beklagligt att Socialdemokraterna reserverar sig mot beslut förebärande att det rör sig om skattesubvention till privata levnadskostnader och om möjligheter till skatteplanering. Vi delar alls inte den uppfattningen. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till propositionen och avslag på reservationerna.

Herr talman! I propositionen står det att regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag om en rullande fastighetstaxering. Då är det väl ganska naturligt att utskottet avstyrker ett yrkande som innebär raka motsatsen. Beträffande de ökade skatteintäkter som det rör sig om vill jag säga följande. Här vet man inte hur det blir. Det beror ju på hur fastighetsvärdena utvecklas. Möjligheten finns ju att föreslå ett lägre skatteuttag avseende hyreshus, precis som vi har föreslagit. Vi har alltså inte bundit oss för en särskild skattesats för framtiden, och det vet säkert
Herr talman! I propositionen uttrycks oro över det fortfarande instabila läget på fastighetsmarknaden. Men vill man göra något åt det skall man nog inte hänvisa till en utredning, utan då skall man ge de boende och fastighetsägarna besked. Det kan man göra genom att stödja vår reservation nr 1. När det sedan gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader i samhället tycker också vi socialdemokrater att vi skall ta ett ansvar. Men vi kan gärna ha en prislapp i det avseendet. Det är ju mycket populärt i dag att kräva prislappar på saker och ting. En princip i skattereformen var ju att vi inte skall belasta skattereformen med en mängd olika saker som eroderar skattereformen. Låt skattereformen i stället användas till vad den är avsedd för! Sedan får vi lösa andra frågor på ett annat sätt och så får vi prislappar som visar vad saker och ting i samhället kostar. Därefter får vi sedan prioritera.

Herr talman! Jag börjar med det sista. Även Ny demokrati har ju ifrågasatt om det inte går att fram till 1998 ta ut en höjd fastighetsskatt. Totalt rör det sig om en ökning med 1 miljard kronor. Även Ny demokrati är alltså inne på den linjen. Men vi har, som sagt, icke bundit oss för någon framtida skattesats. Gunnar Nilsson hade två frågor. Han frågade varför man hänvisar till en utredning. Ja, det är gängse sed. När en fråga inte är helt utredd i utskottet hänvisar man till den utredning som tillsattes så sent som för ett år sedan. Det är väl ganska naturligt att göra så. Sedan gäller det avdragsrätt för reparationer av mangårdsbyggnader. Det är egendomligt att Gunnar Nilsson och Socialdemokraterna motsätter sig detta, med tanke på den enmansutredning som förekommit. Det var Jan Fransson -- socialdemokrat, som bekant -- som stod bakom den utredningen, som är mycket omfattande. Där visas på alla de problem som kommer att finnas om det inte blir möjligt att förbättra ekonomin när det gäller kulturbyggnader. Man ville gå ännu längre, för man ville att också arvs-eoch gåvoskatten skulle överföras till en reparationsfond. Här nöjer sig regeringen med att föreslå att reparationer skall vara avdragsgilla. Jag tycker att det är en lämplig avvägning. Det förvånar mig att Socialdemokraterna går emot här.

Herr talman! När det gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader anser vi att sådana här frågor bör lösas utanför skattesystemet. Vi inser också att det kan vara nödvändigt att ta ett större ansvar för sådana här byggnader för att bevara dessa värden. Men vi anser inte att det är riktigt att bryta likformigheten i skattesystemet på ytterligare ett område. Detta bör alltså lösas utanför skattesystemet. När det sedan gäller stabiliteten på fastighets och bostadsmarknaden kan jag konstatera att det råder mer eller mindre kaos. Är man bekymrad över detta och vill göra något åt saken skulle nog regeringen ha ansträngt sig litet mera när det gäller den här propositionen. Vi går ju ändå in och förändrar fastighetsskatten. Det här hade vi kunnat göra tidigare. Exempelvis i samband med att vi släppte fastighetsskatten på kommersiella lokaler hade väl frågan om proportionaliteten kunnat lösas i samma proposition. Även här borde man ha kunnat skydd nämnda årgångar. Det är här oron finns. Kostnadsutvecklingen är ju oerhört oklar. Kostnaderna ser ut att komma att överstiga vad de boende orkar med. Dessa frågor borde ha kunnat lösas i den här propositionen. Men en lösning kan man uppnå genom att rösta på vår reservation.
Herr talman! När det gäller kulturbyggnaderna skall jag ge Gunnar Nilsson erkännandet att han för en helt logisk socialdemokratisk politik -- alltså inga skattesänkningar utan i stället bidrag!

Det nu aktuella betänkandet om en förändrad verksamhetsform för Postverket är ytterligare ett exempel på det sönderfall som Sveriges riksdag har hamnat i. Det finns mycket att säga om de produkter som vi i trafikutskottet har haft att behandla under de senaste åren, och det gäller också den proposition om ny postlag som vi skall diskutera inom den närmaste tiden. Jag skall, herr talman, återkomma till min kritik på en mängd områden. Men det som jag nu måste ta upp visar att...
Förlåt Ines Uusmann. Jag förstår att det är åtskilliga ledamöter som inte vet att det tidigare meddelats att beslut skall fattas i detta ärende i kväll. Om det blir votering eller inte kan jag inte nu bedöma, men beslutet måste fattas i kväll.
Herr talman! Det visar att förvirringen ökar, om än på ett högre plan. Det som jag tänker ta upp nu visar att regeringen gör i stort sett vad som helst i sin iver att under denna vecka driva fram beslut om systemskiften. Det verkar som om man har tappat all sans, vett och förnuft. Posten skall nämligen bli bolag -- till vilket pris som helst. När Ny demokrati utövade press på regeringen fick vi i förra veckan vid sittande bord i trafikutskottet besked om att den borgerliga sidan inte var beslutskompetent. Frågan om moms på porto var föremål för förhandling mellan finansministern och Ny demokratis partiledare. Frågan fick bordläggas till dess att fru Wibble och herr Wachtmeister hade kommit överens i postfrågan, liksom de kom överens i en rad andra systemskiftesfrågor i förra veckan -- de som nu finns på kammarens bord denna vecka. Det som de kommit överens om var att momsen på portot inte skulle ligga på den nivå som är den normala i Sverige utan på samma nivå som för personbefordran, dvs. t.ex. resor med buss och tåg.

Det finns också möjlighet att ha lägre moms på ett antal varor och tjänster som anses ''livsnödvändiga''. Dessa är noggrant listade, och dit hör t.ex. biljetter på tåg och bussar. Men det som inte finns på listan är porto på brev. Men, säger vän av ordning: I vissa länder går det att momsbefria brevporton. Jo, det kan man också. Men det är bara om postverken drivs som verk eller myndigheter. Här handlar det om att göra Posten till ett aktiebolag. Vad jag vet har inte regeringen tänkt begära något undantag i medlemskapsförhandlingarna med EU för portomoms. Det vore intressant att få höra om det skall kastas in ytterligare ett förhandlingskrav nu i förhandlingarnas slutskede. Dessa saker hade kunnat klaras ut om skatteutskottet hunnit bereda ärendet så som brukligt är före beslut. Men, se den tiden fanns inte eftersom Wibble och Wachtmeister förhandlade så sent som för en vecka sedan. Herr talman! Med den här något långa förklaringen vill jag visa att den obefintliga beredningen i utskottet, som Wibbles och Wachtmeisters uppgörelse ledde till, gör att vi här i dag på kammarens bord har ett förslag som inte bara är allmänt dåligt underbyggt utan rent kontraproduktivt i förhållande till vår omvärld. Till yttermera visso har vi i dag till riksdagen fått en proposition om en ny mervärdesskattelag som skall gälla från den 1 juli 1994. Av sammanfattningen i propositionen framgår att ett av skälen till att denna proposition har lagts fram är att förslaget innebär ett väsentligt närmande till den ordning som råder inom EG. Här läggs en proposition fram som handlar om att vi i Sverige skall anpassa vår momslagstiftning till den som finns inom EG/EU. Samtidigt skall vi fatta ett helt motsägelsefullt beslut. Man kan fråga sig om statsråden i de olika departementen vet vad de håller på med eftersom de tydligen kommer fram till så helt olika slutsatser. Herr talman! Vi Socialdemokrater tycker inte att propositionen om postlag och förslaget att göra bolag av Posten är bra. Men vi har naturligtvis respekt för att en utskottsmajoritet har en annan uppfattning. Däremot har vi väldigt svårt att acceptera att ett helt oberett förslag skall klubbas igenom. Det är ett förslag där det finns många frågetecken att räta ut vad gäller konsekvenser för medlemskapsförhandlingarna med EU, konsekvenser för en långsiktig portopolitik och konsekvenser för statsbudgeten på sikt. Detta, herr talman, bara för att Postens bolagisering skall ingå i regeringens systemskiftesvecka. Vi tycker att det räcker nu med hafs och slafs och oskickligt hanterande av viktiga politiska frågor. Det är inte värdigt vår riksdag att bli behandlad på det här manipulativa sättet. Herr talman! Jag kommer att yrka återremiss på trafikutskottets betänkande nr 9. Som jag sade inledningsvis har vi socialdemokrater en mängd invändningar mot förslaget att göra bolag av Posten och den postlag som också föreslås. Med den arbetsordning som nu ligger för kammaren -- jag ifrågasätter naturligtvis inte den eftersom jag har stor respekt för talmannens oväld -- måste jag redovisa några av de invändningar som vi tycker är viktigast. Det hävdas ofta både från borgerliga politiker och från Postens ledning att det var vi socialdemokrater som satte i gång arbetet med att göra aktiebolag av Posten. Det är en myt. Sanningen är att vad den socialdemokratiska regeringen gjorde efter många påtryckningar från bl.a. postledningen var att tillsätta en utredning för att undersöka för och nackdelar med att ha Posten som aktiebolag respektive affärsverk. Denna utredning hann sregeringen dock aldrig ta ställning till innan det blev en borgerlig regering. Den borgerliga regeringen kort och gott bestämde att bolag skulle det vara, utan att bry sig om konsekvenserna vare sig på kort eller lång sikt eller konsekvenserna för stad och land, för privatpersoner eller småföretagare. Något remissförfarande av rapporten Postens konkurrensförutsättningar var det naturligtvis aldrig fråga om. Hela hanteringen av Posten de senaste två åren har präglats av ideologiska målsättningar och inte ett dugg av analyser och ett sakligt prövande av de speciella förutsättningar som Postverket faktiskt lever under i ett glest befolkat och utsträckt land som Sverige. Det är inte en ohämmad marknadsliberalism som klarat av att försörja vårt land med viktig infrastruktur, det må gälla posten, telekommunikationerna, SJ eller Vattenfall. Marknaden behöver staket runt omkring sig för att fungera till alla människors fromma, och det gäller särskilt på områden som är så basala som post och tele. Med det vill jag ha sagt att det inte nödvändigtvis behöver vara fel att bedriva den här typen av infrastrukturell verksamhet i aktiebolagsform, men skall man ändra en verksamhetsform skall det göras för att man skall få en bättre organisation. Och det har man sannerligen inte kunnat leda i bevis genom det här förslaget. Regeringsföreträdarna -- var är förresten kommunikationsministern i dag när vi skall ta ställning till det systemskiftesförslag som måste vara det absolut viktigaste under hans tid som kommunikationsminister? -- brukar hävda att det är väldigt bra att vi nu får en postlag som reglerar hur postservicen skall fungera i vårt land. Om detta vill jag säga: Postlagen behövs inte i första hand för bolagsbildningen, utan för att reglera villkoren när man tagit bort brevmonopolet. Och det är den första skandalen i den här histoien; dvs. när riksdagsmajoriteten för ungefär ett år sen utan vidare plockade bort postmonopolet. Postmonopolet hade till syfte att garantera lika service överallt i hela Sverige. Varför gjorde man detta, trots att riksdagen bara ett halvår tidigare i enighet sagt att det var viktigt att genomföra alla förändringar i en helhet? Postmonopolet försvann därför att City Mail skulle slippa granskas av åklagaren. Så var det. Det har fått till följd att vi levt laglöst under ett helt år på postområdet. Hafs och slafs även här. Att återinföra postmonopolet är ingen lösning i dag. Vi socialdemokrater menar att man måste utreda en modern form av koncessionslagstiftning så att alla som vill in på postmarknaden skall vara med och dela på bördorna för de delar av landet, eller för den del av en region i en tätort, där inkomsterna inte motsvarar utgifterna. Ett brev kostar allt från 1 kr att distribuera till 100 kr beroende på vart man skickar det. Vi är förhoppningsvis överens om att fortsätta med enhetsporto. Postlagen skall garantera en grundläggande postservice, men den är luddigt formulerad. Det finns ingenting i den som ger oss som allmänhetens företrädare någon makt och myndighet att egentligen ställa krav på exempelvis glesbygdsservice om vi inte tycker att målen uppfylls. Det behövs inte ens ett tillstånd för att bedriva postverksamhet i landet. Det kan numera vem som helst göra. De närmaste tre åren garanteras glesbygdsservicen, men vad händer sedan? Kommer Posten AB att komma med krav på dubbelt så stora statliga eller kommunala bidrag för att klara glesbygdsservicen? Frågan är ganska berättigad. Det ligger underförstått i hela upplägget att uppgörelsen bara gäller i tre år. Herr talman! Den turbulens som Posten varit inne i under en längre period har naturligtvis varit oerhört pressande för personalen. För detta kan givetvis Postens ledning klandras. Den har med förlov sagt inte alltid uppträtt som ett under av smidighet. I sin iver att tillfredsställa regeringens alla intentioner om nyliberalt företagande har man ibland gått väl långt. Men kritiken skall i första hand riktas mot regeringen och dess Kommunikationsdepartement som inte lyckats, eller inte velat, hålla samman den politiska styrningen. Följden har blivit att personal på alla nivåer har känt en stor osäkerhet om vad som gäller i framtiden. Brevbärare förväntas bilda eget bolag i Eskilstuna. Det är bara ett exempel på vad som kommit fram de senaste veckorna. Det bristande intresset för samhällelig, öppen och demokratisk styrning kommer också fram i regeringens propostion vad gäller redovisningen av den årliga verksamheten. Här har utskottsmajoriteten fått ge regeringen en reprimand i form av ett tillkännagivande om att vi skall ha någonting bättre än en eller ett par rader om Posten i den allmänna årliga redovisningen om statliga företag. Vi vill att Posten i framtiden skall kunna fungera utan alltför stora statssubventioner. Då måste också Postgirot bidra med intäkter. Postgirot i Sverige är världens mest effektiva betalningssystem, och det är naturligt att flera utanförstående aktörer kastar lystna blickar på det. För att Postgirot skall ha en rimlig chans att klara sig bra på betalningsförmedlingens område måste det också få tillgång till de lönekonton som de privata affärsbankerna förfogar över. Detta villkorades när vi i tidigare riksdagsbeslut behandlade frågan om att ta bort ensamrätten för Postgirot att handha de statliga betalningarna. Nu sopar man undan de statliga betalningarna utan att någon uppgörelse finns med affärsbankerna om lönekontona. Tala om ensidig marknadsliberalisering! Detta vore inget att förvåna sig över om det bara var Moderata samlingspartiet och kds som stod bakom betänkandet. Vi har mycket klart fått se att de två partierna har en blind tro på marknaden som alla goda gåvors givare. Men att Centern och delvis Folkpartiet med sitt regionala och sociala ansvar kan gå fram med den här propositionen är mycket smärtsamt att se. Jag förmodar att majoritetens företrädare Elving Andersson kommer att ge några både rimliga och trovärdiga förklaringar. Det kommer att behövas. Centerns trovärdighet i den här frågan är just nu ganska långt under noll. Herr talman! Jag yrkar återremiss på trafikutskottets betänkande nr 9.
Jag finner mig nu föranlåten att upprepa den vädjan som talmannen i dag upprepade gånger framfört i kammaren. För att slippa sitta här på lördag måste talarna hålla sig till den tidsbegränsning som är angiven på talarlistan och inte överskrida den. Detta är en förnyad vädjan.
Herr talman! En bidragande orsak till den förvirring som Ines Uusmann talar om är att så få kan EG:s regelverk. Nu ser vi kanske litet grand av dessa konsekvenser. Detta ärende har stötts och blötts i trafikutskottet. Nu i sista stund skall det återförvisas en gång till utan att vi egentligen vet vad som kommer att ändras. Jag är en vän av att förhandla med varandra och komma överens om saker över partigränserna. Men det skall finnas en ärlighet i förhandlingarna. Jag kan inte förstå att Ny demokrati nu har fått igenom -- tror man -- förslaget om att sänka momsen från 25 % till 12 %. I utskottsbetänkandet längst upp på s. 2 sägs bara att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag. I grunden finns det inte något förslag till en sänkning. Ny demokrati har gått på detta. Det är mycket märkligt. Nu är inte Kenneth Attefors här i kammaren, som skall försvara Ny demokrati. Men jag hoppas att han kan komma med en vettig förklaring. Annars har han blivit lurad. Också Ines Uusmann tog upp många frågor som inte är lösta. Det finns bl.a. en stor pensionsskuld, och den frågan löser man bara till hälften genom detta beslut -- om det nu går igenom. Hur man skall går vidare med den delen talas det mycket litet om. Det finns en annan nackdel med moms. Man är emot att det läggs skatt på vanligt folk. Det kunde inte Ny demokrati acceptera. Men det finns en annan aspekt. Företagarna lyfter bort momsen. Det som kommer att hända är att vanligt folk blir beskattade, men företag och andra slipper undan. Vänsterpartiet anser att Posten är en del av infrastrukturen. Vi måste ha fungerade transporter, telekommunikationer och postservice för att få en bra välfärd, trygghet och goda förbindelser här i landet. För att verksamheten skall kunna fungera i landet har man kunnat ta från lönsamma bitar och lagt på olönsamma. Genom att bilda dessa fem konkurrerande bolag som skall vara affärsdrivande slår man sönder den verksamheten. Hur skall man då kunna ta medel från starka regioner och lägga på svaga? Jag ser detta som en omöjlighet. Samtliga bolag skall ge vinst, vara lönsamma och konkurrera på lika villkor. Regeringens politik bygger på en närmast religiös tro på att konkurrens med alla medel skapar god service och hög effektivitet. Detta är för mig helt obegripligt. Det är ungefär som om man skulle bolagisera SMHI och tro att man på det sättet får bättre väder. Det måste alltså bli nästa stora sak för den borgerliga regeringen. Det är lika omöjligt som att tro att detta skall ge en bättre service i hela landet. Det är en myt att tro detta. Centerpartiet säger att de värnar om glesbygd och landsbygd. Jag har fått tag i ett brev som Regionklubb Stockholm City har skrivit till Centerpartiet. Där har Centerpartiet fått en utmärkelse för att man sviker Posten och glesbygdsservicen. De har överlämnat ett svekpris till Centerpartiet. Det kanske blir så att Centerpartiet kommer att lida de största förlusterna när det gäller den här frågan. Centerpartiet har varit ett föredöme i många andra sammanhang när det gäller regionalpolitik. Här har de totalt glömt detta. Man tror att det skall kunna bli effektivitetsvinster här. Det finns inget skrivet om detta i propositionen. Den är ganska tunn. Betänkandet blev inte mycket bättre efter den stora förvirring som varit här. Jag hoppas faktiskt att det finns en viss besinning här i kammaren och att man avvisar hela betänkandet när det kommer tillbaka, förhoppningsvis i morgon, och att Posten får fortsätta att tjäna. Posten har bedrivit sin affärsdrivande verksamhet sedan 1911, som det står i betänkandet, och det har fungerat bra i landet tack vare att man haft det regionala ansvaret. Riksdagen har kunnat styra verksamheten och haft insyn i den. Detta tar man bort nu. Med det, herr talman, ställer jag mig bakom yrkandet om återförvisning till trafikutskottet.

Herr talman! Låt mig börja med att kommentera det här återremissyrkandet som har rests, eftersom det tydligen råder viss tveksamhet bland kammarens ledamöter om vad som kommer att hända fortsättningsvis i kväll. Jag tycker för min del att det är ett helt onödigt yrkande. Det kommer inte att påverka ärendets hantering. Men vi vet att Socialdemokraterna i kraft av sin storlek och med de röstregler som finns kan genomdriva det här beslutet. Därför kommer vi inte att begära votering och rösträkning i det ärendet. Jag hoppas att det beskedet kan ge kammarens ledamöter klarhet i detta. Låt mig sedan gå över till sakärendet. Då vill jag inledningsvis konstatera att Posten är en mycket viktig del av vårt lands infrastruktur. Posten har under mycket lång tid spelat en viktig roll för att hela Sverige skall kunna leva. Jag är också övertygad om att Posten kommer att spela en lika viktig roll även i framtiden. Som har sagts av tidigare talare är tillgången till en väl fungerande brev och paketservice och en kassaservice en viktig och grundläggande förutsättning för att människor och företag skall kunna verka och bo på lika villkor i hela vårt land. Det är välgörande att nu i debatten höra att man från socialdemokratiskt håll också känner så varmt för att hela landet skall leva. Under årtionden har man ju drivit en hårdhänt centralistisk politik som utarmat stora delar av vårt land och skapat överhettningsproblem i andra delar. Det känns bra att Socialdemokraterna nu, i alla fall i detta ärende, lämnat centralismen bakom sig och värnar om landsbygdens service. Låt oss bara hoppas att denna insikt håller i sig också inför framtiden och på andra politiska områden. I det betänkande som vi nu skall behandla finns dels förslag om en postlag, dels förslag om en förändrad associationsform för Postverket -- en förändring från statligt affärsverk till statligt ägt aktiebolag. Postgirot får också väsentligt förbättrade möjligheter att konkurrera inom sin sektor. Fram till nu har målen för Postens verksamhet, dess regionala och sociala ansvar och service lagts fast av riksdagen i s.k. målsättningsbeslut. Dessa servicemål, som det glädjande nog har rått stor politisk enighet om, lyfts nu in i postlagen. Det blir alltså inga förändrade eller försämrade mål när det gäller Postens service allmänhet och dess regionala och sociala åtaganden. Detta slås alltså fast i postlagen. Jag vill gärna citera portalparagrafen, 1 §, i den nya postlagen: ''I landet skall det finnas en rikstäckande postservice som innebär att brev och paket kan nå alla oavsett adressort. Det skall finnas möjlighet för alla att få brev befordrade till enhetliga och rimliga priser. Privatpersoner skall också ha möjlighet att få paket befordrade till enhetliga priser. Därutöver skall det finnas en rikstäckande kassaservice som innebär att alla har möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser.'' De som i debatten som föregått beslutet hävdar att ett medeltida mörker skall sänka sig över landet utanför storstadsområdena och att all service där skall upphöra har antingen inte läst postlagen eller så tror de inte att lagar som Sveriges riksdag stiftar är till för att följas. Jag tycker för min del att det är en utmärkt formulering i 1 § i postlagen, och jag lever dessutom i den mycket fasta förvissningen att lagar som är stiftade av Sveriges riksdag kommer att följas. Posten möter i dag en tuff konkurrens från många olika håll. Den hårdaste konkurrensen kommer inte från andra brevutdelningsföretag, typ City Mail, utan framför allt från nya media som telefax och elektronisk post. Postverket har hittills mött denna konkurrens på ett bra sätt. Vad vi nu skall göra är att ge Posten förutsättningar att kunna hävda sig på marknaden även i fortsättningen och dessutom göra det på marknadens villkor. Skälen för att göra bolag av Posten och ändra associationsformen kan sammanfattas så här: Affärsverksformen har ett mycket omfattande regelverk som gör verksamheten trögstyrd, begränsar rörelsefriheten och komplicerar beslutsfattandet. Affärsverksformen verkar också hämmande vid strukturella förändringar och försvårar ökad effektivitet och ökad produktivitet. Dessa argument har jag funnit i den förra socialdemokratiska regeringens proposition från våren 1991 med rubriken Näringspolitik för tillväxt. Jag delar de synpunkter som den socialdemokratiska regeringen då förde fram som skäl för att överväga att byta associationform från statligt affärsverk till statligt ägt aktiebolag. Riksdagens möjlighet till styrning, fastläggande av servicemål osv. kommer inte att försämras genom en bolagisering. Det kommer även fortsättningsvis att vara i denna kammare som man lägger fast målen för postservicen i vårt land. Vi gör det på ett annat sätt än tidigare. Vi gör det via en postlag i stället för via målsättningsbeslut, men det är alltfort i denna kammare som besluten fattas. Det kommer att vara på samma sätt i fortsättningen som det har varit hittills, Ines Uusmann och Karl Erik Persson. Om vi skall värna principen om lika service över hela landet på Postens område gäller det att skapa politiska majoriteter i denna kammare. De besluten fattas inte någon annanstans, utan de fattas här också fortsättningsvis. Jag tycker att Socialdemokraternas nyvaknade intresse för regionalpolitiska insatser känns bra. Det faktum att vi även i fortsättningen kan bilda politiska majoriteter för dessa beslut gör mig litet tryggare. Avslutningsvis, herr talman, tycker jag att det finns anledning att understryka att det förslag som ligger på riksdagens bord handlar om att bolagisera Posten -- inte om att privatisera, vilket ibland har hävdats i debatten. En väl fungerande postservice över hela vårt land är och förblir ett statligt grundansvar. Vi väljer nu att verkställa detta ansvar genom ett statligt bolag i stället för genom ett affärsverk. Jag har som sagt på grund av det bordläggningsyrkande som framställts inga yrkanden i detta läge. Vi tycker att detta yrkande både är bortkastat och meningslöst, men vi motsätter oss det ändå inte.

Herr talman! Elving Andersson började med att säga att han tyckte att återremissyrkandet var onödigt, och han avslutade med att säga samma sak. Men han motiverade inte med ett ord varför han tyckte så. Det säger en hel del om den maktens arrogans som nu finns hos regeringspartierna. Denna fråga borde vara alldeles för viktig för att användas på det sättet. Elving Andersson säger att man också fortsättningsvis skall fatta beslut om de servicemål som riksdagen tidigare har fattat ganska detaljerade beslut om, men att det skall göras i postlagen. I postlagen står det att brev och paket skall nå alla oavsett adressort. Det kanske inte är så självklart. Men det står ingenting om var de skall delas ut, vilket det gjorde tidigare i de målsättningar som riksdagen brukade besluta om varje år. Innebär det övernattsbefordran? Skall alla nås av postbefordran varje dag? Vi vet redan att det finns tankar på Postens huvudkontor om att det räcker med varannandagsbefordran till vissa delar av landet. Hur är det meningen att vi som allmänhetens företrädare skall agera om vi inte tycker att målsättningen i postlagen uppfylls riktigt? Skall vi riksdagsledamöter kanske bilda ett nytt Postverk? Elving Andersson citerade ur den näringspolitiska proposition som den socialdemokratiska regeringen lade fram 1991. Det finns mycket i affärsverksformen som kan ifrågasättas, men det finns också mycket i aktiebolagsformen som kan ifrågasättas när det gäller den typ av verksamhet som Posten bedriver. Denna verksamhet skall gälla över hela landet och innebär att alla människor skall nås. Det var för att titta på konsekvenserna och se om Posten kunde bli bättre som den dåvarande regeringen tillsatte en utredning. Vi fick aldrig chansen att se om det blev bättre. Den nuvarande regeringen bestämde att Posten skulle vara bolag av ideologiska skäl. Elving Andersson brukar alltid prata om det nyvaknade regionalpolitiska intresset. Vi har debatterat dessa saker i ett antal år. Det är märkligt att Elving Andersson inte vid något tillfälle sympatiserar med oss socialdemokrater utan alltid följer med dem som vill gå den marknadsliberala vägen. Han bara talar om regionalpolitik, medan vi handlar därefter.
Herr talman! Jag har inte alltid sagt att Socialdemokraterna har haft ett nyvaknat intresse för regionalpolitik, för det intresset vaknade samtidigt som Socialdemokraterna hamnade i opposition här i Sveriges riksdag. Före dess fanns det inte. Intresset är inte så gammalt, men det är i och för sig glädjande ändå. Ines Uusmann frågar om detaljerna och de mer specifika delarna vad gäller servicemål och annat. Även om detaljerna inte finns i lagtexten står det i propositionen -- det är ju den som majoriteten ställer sig bakom -- att dessa mer detaljerade mål skall läggas in i det avtal som nu skall slutas mellan staten och det nya postbolaget. Man kan inte ha med hur mycket som helst i en lagtext. Dessa mål ger vi nu regeringen i uppdrag att skriva in i avtalet. Det finns ytterligare förtydliganden på dessa områden i specialmotiveringen till lagen. Ines Uusmann frågar också vad vi i riksdagen skall göra om vi inte tycker att verksamheten fungerar på det sätt som vi har anledning att kräva. Om man från postbolagets sida följer den lagstiftning som vi nu lägger fast kommer vi att få den service vi eftersträvar. Om så inte skulle vara fallet måste vi ytterligare skärpa postlagen. Jag ser inga risker och har inga farhågor för det, men möjligheten att skärpa lagen finns alltid om vi skulle finna det motiverat. Det är de politiska majoriteter vi kan skapa i denna kammare som kommer att avgöra vilken service Postverket kommer att ge invånarna i vårt land.
Herr talman! Elving Andersson säger att man skall vara mer preciserad i det avtal mellan staten och Posten om regional och social service som skall skrivas. Det är en himla tur det, om jag säger så. I annat fall skulle vi ha ett ganska Texasaktigt system för posten i Sverige. Avtal gäller under en begränsad tid. De tidsramar som det står talat om i propositionen gäller tre år -- fram till 1996. Jag skulle vilja ha ett besked av Elving Andersson om vad som händer därefter. Tror Elving Andersson att Posten, med de utpressningsmöjligheter som man faktiskt har, kommer att säga att verksamheten gick så väldigt bra att man behöver mindre bidrag från staten eller kommunerna? Tror Elving Andersson möjligen att det kommer att innebära att vi får lägga in mer pengar i statskassan?
Herr talman! Ines Uusmann frågar vad som kommer att hända efter den treåriga avtalsperiodens slut. Det kan jag naturligtvis inte svara på i detalj i dag -- lika litet som vi hittills har kunnat tala om vad som skall ske med postservice och postverksamhet långt in i framtiden. Hittills har vi arbetat med treårsbeslut när det gäller Posten i riksdagen. Vart tredje år har vi gjort en stor genomgång av Postens verksamhet och t.ex. lagt fast servicemål. Vi har inte heller tidigare lagt fast nivåerna för mer än tre år framåt. Jag återkommer till det jag har sagt ett par gånger tidigare: Det blir som det har varit hittills också i fortsättningen. Det gäller att skapa en politisk majoritet i denna kammare. Så har det varit när vi vart tredje år har fastställt målen, och det gäller nu att se till så att intentionerna i lagstiftningen efterlevs och att servicen fungerar. Huruvida Posten kommer att ställa ökade krav på vissa ersättningar har jag i dag ingen möjlighet att bedöma. Det sker ju en oerhört snabb utveckling på mediaområdet och på meddelandedistributionsområdet i vårt land, och det är omöjligt att förutse vad som kommer att ske framöver. Jag sade förut att jag tycker att man inom Posten hittills har varit duktig på att delta inom den här nya sektorn, och jag utgår från att man, om man också i fortsättningen är duktig på detta, kommer att klara konkurrensen och kunna behålla en starkt dominerande ställning. På så sätt kommer man även i framtiden att kunna leva upp till de regionala och sociala åtagandena utan extra ersättningar. Men som sagt: Detta vet vi inte förrän de tre åren har gått. Jag tror att det kommer att bli så, men det viktiga är ju att vi här i kammaren har en politisk majoritet som vill se till att servicen fungerar också i framtiden.
Herr talman! Om det skall bli votering eller inte bestämmer faktiskt inte Elving Andersson. Jag är också med i debatten. Jag skulle kunna överraska kammaren genom att själv begära votering. Jag skall nu inte göra det, men jag vill ändå nämna det som en upplysning åt Elving Andersson. Man skall inte ta allt för givet här i livet! Det talas om en postlag, men hur och när posten skall komma till människorna nämns faktiskt inte. Jag vill citera vad utskottet skriver på s. 14 i betänkandet under rubriken Mål: ''Målsättningen från ägarens sida bör enligt propositionen vara att Posten AB på längre sikt skall kunna arbeta under affärsmässiga villkor och uppvisa en avkastning jämförbar med större svenska välskötta företag i motsvarande branscher. Detta bör kunna uppnås genom en fortsatt rationalisering av verksamheten och en anpassning av såväl tjänsteutbud som priser.'' Detta talar sitt tydliga språk om vad som kommer att hända med Posten om det skulle vara så olyckligt att förslaget går igenom. Man har redan i dag gått ut och talat om att 10 000 anställda och 350 postkontor skall bort i landet. Postens ledning har redan gått ut och talat om detta, eftersom man nu vädrar morgonluft inför att förslaget kommer att gå igenom. Kraven är redan klara. Den målsättning som det talas om i betänkandet måste ju kunna uppfyllas på något sätt, annars är det ju meningslöst att tala om den. Elving Andersson tänker sig att bara det finns en lag, är allting givet i verksamheten framöver. Men så är ju inte fallet bara därför att det står tydligt och klart i betänkandet. Den hårdhänta centralisering som Elving Andersson talade om förut har nu övertagits av Centerpartiet i denna riksdag, och det beklagar jag verkligen.
Herr talman! Först en kommentar angående Karl Erik Perssons reprimander åt mig för att jag skulle ha gett carte blanche för att det inte skulle bli någon votering i kväll. Karl-Erik Persson instämde ju i Ines Uusmanns återremissyrkande, och jag förutsatte därför att han inte skulle begära röstning. Det är ju i så fall något unikt om han begär votering bara för att bevisa att det finns majoritet för ett förslag. Men varsågod! Vi kan väl fixa det på något vis. Jag försökte bara hjälpa till att lösa litet praktiska problem i kammaren. Karl-Erik Persson talar om rationaliseringar och annat, och det han säger är riktigt. Jag förstår självfallet den oro som i dag finns bland många postanställda. Det rationaliseringsprogram som Posten nu ämnar genomföra och delvis har genomfört har egentligen inte med bolagiseringen i sig att göra, utan det är ett resultat av de krav vi har ställt här i riksdagen på att Posten skall vara effektiv. Man har redan i den nuvarande associationsformen, dvs. som affärsverk, gjort om sin organisation och bantat bort i storleksordningen 10 000 anställda, och man säger att ungefär ytterligare lika många anställda skall försvinna. Jag är helt övertygad om att man, om Posten skall fortsätta att vara rationell och effektiv, får lov att vidta den här typen av åtgärder oavsett om Posten är ett statligt verk eller ett statligt ägt aktiebolag. Jag tror därför inte att man för de anställdas del kommer undan den oro som jag förstår att de känner genom att säga nej till bolagiseringen. Det kommer att ske kraftiga rationaliseringar även om Posten fortsätter att vara ett affärsverk.
Herr talman! Elving Andersson lyssnar inte på vad jag säger. Jag sade att jag inte skulle begära votering. Inte lär de postanställdas oro bli bättre efter det att de har läst det här snabbprotokollet. Den här kommer efter vad jag förstår inte att stilla deras oro. Elving Andersson talar nämligen här om vissa delar i en postlag som skall garantera postutbudet, men hur det går för de anställda sägs det ingenting om, förutom det jag tog upp, dvs. att man kommer att fortsätta med rationaliseringar och att personal och postkontor kommer att försvinna. Det innebär ju i sin förlängning att servicen blir sämre. Om postkontor försvinner, måste ju servicen bli sämre på de ställena. Den fantastiska tankegången att man skall förlägga postkontor till affärer innebär ju också en litet knepig situation. Finns det två affärer i ett samhälle där postkontoret försvinner, är det ju i allmänhet fråga om en ICA-butik och en Konsumaffär. Vilken av dem skall då få postkontoret? Konkurrensen snedvrids på de ställena, eftersom den affär som får postkontoret också får ett bättre underlag. Och det är väl inte meningen? Det är faktiskt förvånande att de borgerliga partierna här är med och medverkar till en snedvridning av konkurrensen, när man i andra sammanhang är så mån om att slå vakt om att detta inte skall ske. Det finns exempel på orter där man i dag har det på det här sättet. När människor ringer dit för att få postärenden uträttade får de höra att man inte har tid med det, eftersom man har affären full av kunder. Sådana exempel kommer vi på detta sätt att få se fler av. Det är därför vi har slagit vakt om Postens unika möjligheter som ett monopolföretag med bra insyn i. Vi har nu också helt andra möjligheter att styra Posten härifrån än vad vi skulle ha om det blev ett bolag. Detta borde väl inte vara helt främmande för
Herr talman! Jag blir litet förvånad över delar i Karl-Erik Perssons inlägg. Det gäller framför allt hans kritik mot postkontor i butik. Man måste ju hela tiden fråga sig: Vad är alternativet ute på småorter där underlaget inte är tillräckligt för att man skall kunna ha ett postkontor med vettiga öppettider? Alternativet är många gånger att postkontoret läggs ner. Då tycker jag att det är alldeles utmärkt att man finner sådana här lösningar, så att Posten kan samverka med någon annan service som finns på orten, en butik eller någonting annat. Det är ju jättebra. På det sättet kanske både butiken och postkontoret får större möjligheter att överleva. Det här har heller inte, Karl-Erik Persson, något egentligt samband med frågan om en bolagisering. Visst har det lagts ner postkontor tidigare på orter där underlaget har varit dåligt. Detta har skett trots att Posten har drivits som affärsverk. Posten måste naturligtvis anpassa sig till den verklighet som finns, oavsett om man fungerar som affärsverk eller som aktiebolag. Karl-Erik Persson kan väl ändå inte garantera att inte ett enda ytterligare postkontor kommer att läggas ner i vårt land och att inte en enda person kommer att avskedas från Posten om riksdagen nu skulle säga nej till en bolagisering och Posten alltså skulle fortsätta att drivas som affärsverk? Jag tror inte att Karl-Erik Persson kan ge de garantierna. Jag menar att den här processen, som fortgår och som måste fortgå, fortgår oavsett vilken associationsform som vi väljer att driva Posten i.

Herr talman! Jag vill helt kort bara aktualisera den av Ingvar Svensson väckta motionen om mervärdesskatt på vissa tidningar. Såväl konstitutionsutskottet som trafikutskottet ställer sig bakom motionen, vilket vi kristdemokrater ser med tacksamhet. Det skulle bli motsatt effekt om staten skulle ge presstöd och i samma andetag belägga dessa tidningar med mervärdesskatt. De föreslagna övergångsreglerna är tillfredsställande, och jag skall med intresse följa hur regeringen bevakar frågan. För övrigt är det riktigt att arbeta vidare med Posten som ett bolag, och jag är övertygad om att Posten AB kommer att stärkas i stället för att försvagas genom den här förändringen. Konkurrensutsättning brukar normalt leda till effektiva verksamhetsformer, och Posten AB blir säkert inget undantag. För övrigt ställer jag mig bakom det Elving
Herr talman! Tidningsmomsen svarar särskilt i den sorts tidningar som kds har motionerat om för en mycket stor del av budgeten. En momsbeläggning med 25 %, om också förmodligen under några månader framåt bara med 12 %, innebär säkerligen för många tidskrifter att de kommer att få svårt att ge ut samma antal nummer per år som tidigare. Det kan innebära att de fria tidskrifternas debattnivå sänks. Detta hade man kunnat undvika om man hade hållit kvar Postens affärsverksform. Då hade vi kunnat ha en automatisk momsbefrielse för den typ av porto som det här handlar om. Jag är inte förvånad över att Kenneth Lantz säger att det säkert är bra att Posten konkurrensutsätts, eftersom det alltid är bra med konkurrensutsättning. Det skulle kunna vara bra om vi hade den ideala marknaden. Men i vårt långsträckta och glest befolkade land finns det många områden där aldrig några företag kommer att vilja konkurrera med Posten. Då vill naturligtvis inte heller Posten göra det under affärsmässiga former. Vilka får då betala för detta? Tidigare har alla vi som anlitar Posten kunnat göra detta genom korssubventionering och enhetsporto. I fortsättningen lär vi med tanke på den konkurrensneutralitet som är en förutsättning för bolagsverksamheten få göra det via kommunaleller statsskatten. Detta finner uppenbarligen kds och de övriga partierna vara en bättre modell än den internprissättning som skulle tillämpas vid ett monopol eller, som vi har föreslagit, en modern koncessionslagstiftning.

Herr talman! Jag tänker lämna en liten fråge-ochsvar-rapport. Mitt anförande skulle annars bli en blåkopia av Elving Anderssons tal, eftersom jag till stora delar instämmer med Elving Andersson och den övriga borgerliga gruppen. Man frågar sig varför vi i Ny demokrati vill bolagisera. Svaret är: den tekniska utvecklingen och förändringarna i efterfrågan. Det finns inte längre något monopol på brevbefordran. I stället för att skapa 120 nya lagar för att möjliggöra att ett verk skall kunna arbeta som ett bolag införs två lagar: en postlag och en bolagiseringslag. Man frågar ofta hur det blir med den dagliga servicen. Svar: Postlagen säger att Postverket skall tillhandahålla daglig postservice för alla hushåll, företag och organisationer. I normalfallet skall dessa ha tillgång till postutdelning och betalningsservice fem dagar i veckan. Man frågar ofta om det blir en rikstäckande service. Svaret är: Postverkets service skall vara rikstäckande. Brev, paket och betalningar skall kunna nå alla oavsett adressort. Man frågar ofta om servicen och kvaliteten i framtiden skall vara densamma. Svaret är: En god grundläggande postservice skall ges till såväl stora som små kunder i hela landet. Kundernas efterfrågan bör vara styrande för Postverkets insatser. Förändringar av servicens utformning i glesbygden bör ske varsamt. Man frågar ofta, herr talman, hur det blir med brevbefordran. Svaret är: Postverket skall tillhandhålla brevbefordran med hög tillförlitlighet enligt kundernas efterfrågan. Enstaka försändelser skall befordras till enhetligt och rimligt pris. Herr talman! Man frågar ofta hur det blir med paketbefordran. Svaret är: Postverket skall tillhandahålla paketbefordran till ett enhetligt pris för enstaka försändelser från privatpersoner. Man frågar ofta hur det blir med betalnings och kassaservicen. Herr talman! Svaret är: Postverket skall tillhandahålla daglig och rikstäckande betalnings och kassaservice. De svar som jag har redovisat här har jag hämtat direkt från betänkandet. Hänvisningarna har gjorts av vår kanslichef, som sitter med här i kammaren. ''De nuvarande övergripande målen om rikstäckande post och kassaservice bör enligt regeringen ligga fast och anges i en postlag.'' De nuvarande målen för Postverket, som jag nyss har redovisat, anges på s. 7. Det blir alltså ingen förändrad service. Kunderna kommer att få en precis lika fin service framöver som de har i dag. Jag vill också ge några genmälen till Ines Uusmann, eftersom jag inte kunde replikera henne tidigare. Momssatsen 12 % har tydligen nu blivit den stora frågan. Jag måste tillstå att det är riktigt att den 12 undantag som EG-direktiven bevisligen innehåller. Vi kan dock ha 12 % moms ända fram till den 1 januari 1997. Jag förmodar att det vid den tiden har blivit så att flera postverk i Europa kommer att ha övergått i bolagsform och kommer att ha övergivit sina frimärksmonopol. Vi har alltså tre år på oss för att lösa denna fråga. Detta är en liten miss, och jag har diskuterat med Elving Andersson om det inte borde införas någon typ av koncessionsförhållande. Om Postverket om 5, 10 eller 15 år möter så stor konkurrens i storstäderna, genom att andra plockar russinen ur kakan, att staten måste börja subventionera Postens rikstäckande service, skulle man kanske inrätta en gemensam fond, till vilken alla som sysselsätter sig med brevbäringen skulle få bidra med en liten pott. Därigenom skulle vi skattebetalare inte behöva stå för kostnaden. Till detta kan vi kanske återkomma. Jag skulle ha kunnat kräva ett besked på denna punkt, men jag fick uppgiften att detta skulle kunna hämma igångsättningen av en fri konkurrens, och jag tyckte att jag kunde acceptera det svaret. Ines Uusmann säger också att personalen är otillfredsställd med den långa handläggningen av ärendet. Ines Uusmann framför kritik mot Kommunikationsdepartementet för detta. Jag håller faktiskt med Ines Uusmann om detta. Inte heller jag är nöjd med handläggningen av detta ärende. Det är mycket möjligt att jag får ta till mig litet kritik själv, eftersom detta ärende har varit mycket turbulent även i vår riksdagsgrupp. Det gäller en stor åtgärd. En 372 år gammal verksamhet skall nu övergå i en ny form. Jag instämmer med Ines Uusmann när det gäller att viss kritik nog får riktas mot Kommunikationsdepartementet för att det inte hade förankrat frågan litet bättre innan plötsligt en tjock proposition damp ned och allt direkt skulle börja bearbetas. Man skulle ha kunnat få en längre startsträcka för ett så tungt ärende. Däremot vill jag säga till Ines Uusmann att inte alls hela personalstyrkan inom Postverket är emot en bolagisering. Vi har haft en föredragning i vår riksdagsgrupp tillsammans med en SF-grupp och en ST var alltså för en bolagisering. Det var en stor grupp människor inom Posten som var för en bolagisering. Det är naturligtvis också en stor grupp människor inom Posten som inte vill ha det. Det har vi ju märkt i brevskörden. Men den stora mängd människor inom Posten som velat ha en bolagisering har inte skickat några vykort till oss. Så till frågan om den regionala servicen. Jag tycker faktiskt att Centerpartiet är litet av en garant för att det inte skall bli någon dålig service ute i landet. Trots allt har detta parti -- bortsett från kärnkraftsfrågan och frågan om Öresundsbron -- varit litet grand av en garant för glesbygden i det här landet. Den garantin har varit tillräcklig för mig när vi handlagt ärendet i vår riksdagsgrupp. Ines Uusmann talade om maktarrogans. Jag vet inte om hon riktade sig till mig eller till Elving Andersson. Jag har varit i riksdagen bara två och ett halvt år, förresten har jag varit politiker bara två och ett halvt år. Som väljare utanför riksdagen har jag upplevt socialdemokraterna som ganska högt sittande med en stor maktarrogans. Det vill jag nog påstå. Den som har makten har makten -- alla är av samma kaliber. Nu har visserligen den här regeringen ingen makt utan oss, så vi får väl ta på oss litet grand. Ines Uusmann sade vidare att vi inte skall bolagisera Posten, för då kommer fackförbundens tidningar billigare ut till fackföreningsmedlemmar. Jag har aldrig hört på maken till argument. Det trodde jag inte. Är fackföreningarna verkligen så fattiga att de inte klarar en 12 % höjning av portot, så tycker jag faktiskt inte att fackföreningarna är tillräckligt kompetenta att sköta sitt arbete.

Herr talman! Kenneth Attefors säger att han inte kan så mycket om fackföreningarna, och så blandar han ihop de olika fackföreningarna. Det begriper jag när han inte ens kan skilja på fackförbundstidningar och fackpress. Fackpress, Kenneth Attefors, är någonting helt annat än de tidskrifter och tidningar som fackförbunden ger ut, de är bara en liten del av den pressen. Detta bevisar bara att den kunskap om Posten och kommunikationer som finns inom Ny demokrati är relativt begränsad. Jag kan i och för sig förstå det. Det är tur att Ny demokrati har någon att lita till som är litet mera bevandrad. Med Kenneth Attefors och Elving Andersson diskuterar man på helt olika planhalvor. Men jag har ändå inte den tilltro till Elving Anderssons förmåga att klara hem glesbygdens postservice som Kenneth Attefors har. Kenneth Attefors läser upp en lång rad målsättningar ur trafikutskottets betänkande. Det är bara så att Kenneth Attefors även där missat grovt. Det är nämligen inte alls postlagen som han citerar, utan det är 1992 års budgetproposition, där målen för Posten lades fast. Sådana mål läggs fast i en affärsverksform. Finessen med att göra Posten till ett aktiebolag är nämligen att bolaget skall slippa den politiska styrningen. Så var det med det, herr Attefors.
Herr talman! Jag kan erkänna att jag inte har större erfarenhet av Posten än att jag är kund där. Alla kan väl inte vara postkassörskor och debattera med den fördjupade kunskap som Ines Uusmann har. Vad spelar det för roll om det är fackföreningspress eller fackpress? Finns det någon fackpress som inte har råd med en 12 % höjning, tycker jag faktiskt inte att den är befogad heller.
Herr talman! Även om man råkar vara sjökapten kan man väl veta någonting om aktiebolagslagen. Det var den jag syftade på när jag talade om skillnaden på styrningen av ett affärsverk.
Herr talman! Jag skall gärna ta med mig min aktieportfölj så att fru Uusmann kan se att jag trots allt kan litet om aktiebolagen.

Herr talman! Här har vi inte sett något resultat än, men kärnkraften har vi kvar -- detta som en upplysning till Kenneth Attefors. Jag tänkte faktiskt beröra den skrivelse som Ny demokrati och Kenneth Attefors skickade till trafikutskottet om att man inte kan ställa sig bakom den stora skattehöjning som det skulle bli när det gäller momsen. Nu blev den inte så stor, och då går det bra. Att beskatta vanligt folk går bra, för företagen får ju lyfta av momsen. Det är sveket från Ny demokrati, som säger sig vara det parti som slåss för att minska skatten för vanligt folk. Så mycket var det hela värt. Om man skall lägga mer skatt på vanligt folk eller inte är inte den viktigaste frågan för Kenneth Attefors och Ny demokrati, såvitt jag förstår.
Herr talman! Karl-Erik Persson tog upp frågan om momshöjningen igen. Om vi säger att 25 % momshöjning innebär 100-procentigt svek, har vi i alla fall lyckats att begränsa sveket till 50 %. Det tycker jag är rätt bra. 12 % tycker jag faktiskt är fullt acceptabelt att lägga på frimärken. Vi vet att det måste bli moms på frimärken när Posten blir ett bolag och skall in i Europa. Jag tycker att vi har gjort en jätteinsats för att spara en massa pengar åt folk. Åtminstone har jag fått sådana reaktioner via telefonsamtal; man tycker att det är bra. Jag förstår inte hur regeringen över huvud taget kunde tänka sig 25 % moms från början. För mina mest konservativa vänner har jag inte lyckats förklara det. Först skall vi bolagisera Posten och få den effektiv, så lägger vi på 25 % moms som höjer priset. Vi borde ha sänkt den med 25 % för att det skall bli effektivare. Men nu är det som det är. Blir Posten ett bolag måste moms tillföras. Vi tycker ändå att det här är rätt bra framförhandlat.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket mer, men det kan vara intressant för den som läser protokollet att se att Kenneth Attefors erkänt att han ''svikit med 50 %''. Men det finns en förutsättning för att det går upp till 100 % igen. Det finns nämligen ingen kläm i betänkandet att det skall bli 12 % höjning. Det nämns bara i texten. Det är alltså inget bindande förslag. För att det skall vara bindande, måste det finnas med i en kläm någonstans. Av den erfarenheten kanske Ny demokrati lär sig någonting.
Herr talman! Jag vet att Karl-Erik Persson är min vän. Jag får tacka för tipset. Jag skall tänka på det i morgon kl. 7.30 när vi förhandlar och ser till att vi får en kläm i betänkandet där detta verkligen står. Om man på det här sättet har lurat oss att tro att det blir 12 %, är det ganska beklämmande. Jag kan bara inte tänka mig att det har gått till så. Vår överenskommelse med regeringen ligger fast, det skall vara 12 %. Men tack för tipset!
Herr talman! Kenneth Attefors berörde i sitt anförande en sak som jag gärna vill kommentera. Det gäller ett system för gemensam finansiering av samtliga aktörer på marknaden för att klara den sociala och regionala servicen. Regeringen och Posten har tillsammans gjort den bedömningen att såvitt man kan överblicka in i framtiden, kommer Posten att vara den dominerande aktören och i kraft av sin storlek ta ansvar för det utan någon särskild ersättning. Skulle vi hamna i en annan situation, är vi inte på något sätt främmande för att försöka finna ett annat system. Detta finns faktiskt redovisat i propositionen på s. 69. Man säger där att man i en förändrad marknadssituation i framtiden kan överväga att införa ett sådant system att vi får en solidarisk finansiering av verksamheterna. Vi har inte kunnat se att det problemet skulle uppstå inom överskådlig tid. När och om det uppstår är vi inte främmande, utan tvärtom tycker att det är bra med ett sådant system.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära replik, men när herr talmannen såg så strängt på mig, tänkte jag att det är bäst att jag gör det. Jag vill bara instämma i det Elving Andersson sade. Jag låter mig nöja med det.

Herr talman! Det känns ju bra att vi återigen manifesterar att det finns en kraftig majoritet för att värna Postens landsbygdsservice. Det är jättebra. Vi från de fyra regeringspartierna med Centern i spetsen ställer upp, och socialdemokraterna ställer upp och ser till att vi värnar detta. Det är alldeles utmärkt. Sven-Gösta Signell sade att det finns en stor majoritet ute bland människorna som känner oro. Ja, det gör det. Men det beror i stor utsträckning på den desinformation som bl.a. socialdemokraterna har ägnat sig åt under de senaste månaderna när det gäller effekterna av Postens bolagisering. Man har skrämt upp människor genom att säga att all service kommer att upphöra i princip utanför storstäderna. Vi har tidigare under kvällen kommit fram till att detta inte är sant, men det är den bild som ni har medverkat till att ge utåt, och det är klart att människor känner sig oroliga. Det är inte alls konstigt. När det gäller personalen har jag full förståelse för att den känner oro. Under de senaste två tre åren har Posten rationaliserat bort i storleksordningen 10 000 anställda. Det har skett i affärsverksformen, under den tid då Sven-Gösta Signell har suttit i Jag förstår att man känner oro, men denna omstrukturering måste ske, oavsett om Posten drivs som aktiebolag eller som statligt verk. Sven-Gösta Signell efterlyste motiven till varför associationsformen över huvud taget skall ändras. Sven-Gösta Signell valde att anföra några citat. Jag skall anföra några andra citat som beskriver problemen med att driva verksamheten i affärsverksform. Det första citatet lyder: ''Det finns också andra begränsningar för affärsverken, t.ex. bestämmelser om förvärv och försäljning av fast egendom, förvärv, försäljning och bildandet av dotterbolag m.m. Det innebär ett komplicerat beslutsfattande som tar lång tid att administrera. Konsekvensen kan bli att affärsverken inte strukturrationaliserar sina företag och fastigheter genom aktiva köp och försäljningar i en sådan omfattning som skulle vara ekonomiskt motiverat.'' Det andra citatet lyder: ''Regelverken har tillkommit under en följd av år och har i en del avseenden kommit att bli komplicerade och oöverskådliga.'' Det tredje citatet lyder: ''Reglerna kan i vissa fall betraktas som hinder för en ökad effektivitet och produktivitet inom de statliga affärsverken.'' Jag har här ytterligare ett tiotal citat som går i samma riktning. Dessa citat har jag hämtat ur den socialdemokratiska regeringens proposition våren Jag delar socialdemokraternas synsätt, att dessa problem finns. Men det finns också ett antal fördelar med att driva verksamheten i en annan associationsform som är smidigare och bättre. Detta var en kortfattad redovisning av skälen,

Herr talman! Nej, det är inget fel på dagens postverk. Det viktiga är att man följer med i tiden och ser vad som händer och sker. Vi vill skapa förutsättningar för att Posten även i framtiden skall kunna vara effektiv och fullfölja de samhällsåtaganden som riksdagen ålägger Posten. Det är det som vi värnar om. Vi är övertygade om att förutsättningarna för detta blir större om Posten drivs i form av aktiebolag i stället för i affärsverksform. Sven-Gösta Signell sade att posten nu har burits ut under 357 år. Det låter på Sven-Gösta Signell som att postutbärningen skulle upphöra i och med det här beslutet. Det är inte på det sättet. Sven-Gösta Signell frågade flera gånger vad det är som blir bättre för landsbygden om Posten bolagiseras. Jag har inte sagt att det kommer att bli bättre. Vad jag har sagt är att det inte kommer att ske några försämringar till följd av detta beslut. Men det hävdar socialdemokraterna gång på gång utan att på något sätt försöka leda i bevis varför det blir sämre, på vilka sätt det blir sämre och var dessa beslut som leder till att det blir sämre skall tas. Det vore bra att få en rejäl, saklig redovisning från socialdemokraterna. Skippa retoriken en stund och försök att komma med fakta!

Herr talman! Signell sade just att han har suttit i Postens bolagstyrelse under ganska många år. Jag har fått rapporter om att Signell ganska länge har varit med på en bolagisering. Det var faktiskt det socialdemokratiska partiet som lurade in regeringen i en debatt om huruvida Posten över huvud taget skulle bolagiseras. Framför mig har jag sanningsorganet Aftonbladet från torsdagen den 11 november 1993. Jag skall be att få citera några rader, vilket jag tidigare har gjort, men jag gör det ytterligare en gång. ''Den socialdemokratiska omprövningen har kommit fem i tolv: det är ju inte från den borgerliga regeringen utan ur socialdemokratins egna led bolagiseringshysterin kommit. Från Feldtgossar och nyliberaler som Klas Eklund och Ulf Dahlsten.'' Detta följs av litet mer text. Texten är underskriven av Örjan Appelqvist, som tydligen har doktorerat på Posten. Så nog är det faktiskt Socialdemokraterna som har startat hela den här historien. Plötsligt är ni mer av populister än vi och vill göra en grej av det här. Jag trodde jag skulle få ha den rollen i denna kammare, men det är faktiskt Signell som har den i dag.

Herr talman! Vi debatterar just nu en bolagisering av Posten, Posten som finns överallt och som berör alla. Så sent som denna höst gjordes en undersökning bland gymnasieelever. De fick svara på frågor om vad de mest litade på i samhället. Posten hamnade högt upp på listan. Det är hedersamt för Posten att ha ett brett förtroende runt om i landet. Folk litar på att posten kommer fram. Priserna är bra och framför allt hålls samma standard och service runt om på alla landets postkontor. Ett gemensamt ägt postverk har betytt mycket för tilltron till att allmänintresset här i landet har satts i fokus. Jag beklagar oerhört mycket att kommunikationsministern i kväll har valt att i TV debattera 071-nummer framför att vara i denna kammare och ta del av bolagiseringsdebatten. Men jag konstaterar, herr talman, att intresset inte ljuger. Posten är en viktig del i vår infrastruktur. Tillsammans med ett alltmer exploaterat och utvecklat telenät och finoptik är Posten något av det viktigaste inför framtiden. Den tekniska utvecklingen går snabbt. Den kommer att få stor betydelse för framtidens serviceutbud. I stället för att föreslå en bolagisering av Posten borde regeringen ha föreslagit att Posten skulle vara en grund i ett i framtiden alltmer utbyggt informations och servicecentrum. Utvecklingen öppnar nya möjligheter som för bara några år sedan var helt otänkbara. Den ger de glesare delarna av vårt land möjligheter att konkurrera med en storstads alla utbud och stordriftsfördelar. Den ställer samtidigt nya och ännu större krav på service och tillgänglighet. För oss politiska företrädare är framtidens utveckling en huvudfråga. Vilket samhälle skall vi ha om några år? Vilka skall ha tillgång till den service och teknik som finns? Vem och vilka skall bestämma hur prioriteringarna skall göras? I och med en bolagisering av Posten avsäger vi oss det politiska ansvaret och våra politiska möjligheter att påverka och styra utvecklingen. Vi avsäger oss det samhällsansvar som vi är valda att företräda. Vi överlåter en av de viktigaste delarna i samhällsservicen till en bolagsstyrelse, som har till uppgift att se till bolagets bästa och inte i alla avseenden till medborgarnas bästa. En bolagsstyrelse kräver väldigt klara direktiv, eftersom det kan finnas en konflikt mellan medborgarnas och bolagets intressen. Det är därför människors oro är stor. Alla vet att ett bolag har andra intressen än samhällsintresset. Detta vet också Elving Andersson. Det vet Kenneth Attefors som inte skulle låta sina båtar gå med olönsam last. Människor är oroliga, Elving Andersson, därför att de vet att ett bolag kommer att gå andra ärenden. Vi har i utskottet debatterat detta flera gånger. Det är väl känt vad vi alla tycker i frågan. Det är också väl känt att vi i just denna fråga går olika ärenden. Några har valt att se till bolagiseringens fördelar och de konkurrensmöjligheter som den kan innebära för företagets lönsamma delar. Den borgerliga regeringens omsorg om privata företagare har varit större än omsorgen om ett fungerande postväsende i hela landet. Vi socialdemokrater tror inte att det förslag som nu ligger till grund för en bolagisering är förenligt med ett ansvar för medborgarnas och kommuninnevånarnas bästa. Det finns samhällsområden som postväsendet, där samordning, solidarisk betalning och en fungerande infrastruktur inte låter sig förenas med en utslagning av företag, som den s.k. fria marknaden med nödvändighet innebär. En styrka i det svenska samhället har varit att det har funnits flera värden än enbart mångfald. Det går inte att konkurrera om allt. Ett gemensamt postverk har en lång tradition i det svenska samhället. Den delas av ett flertal västerländska länder. Det vilar ett stort ansvar på den borgerliga majoriteten när de av ideologiskt nit bryter upp ett fungerande postverk. I fråge och interpellationsdebatter med kommunikationsministern har jag och flera med mig frågat vad konsumenter i olika delar av landet och det svenska folkhushållet i allmänhet vinner med en bolagisering av Posten. Blir det bättre service? Blir det tidigare utdelning och senare tömningar? Blir det billigare? Eller på vilket sätt blir det bättre för mig som medborgare och som innevånare i en kommun? Vi har inte någon enda gång fått svar på dessa frågor. Vi kan nu däremot konstatera att detta som enligt majoriteten skall bli så bra till att börja med innebär en portohöjning. Det innebär färre brevlådor i kommunerna. Det innebär senare utdelning av posten där jag bor och för många med mig. Det innebär färre tömningar av de brevlådor som finns kvar. Det är ingen avundsvärd uppgift för majoriteten i denna kammare att just nu förklara varför något som skall bli så himla bra kommer att innebära mycket påtagliga försämringar och förändringar på område efter område för var och en av oss. Men bolagiseringen skapar möjligheter till fler aktörer på marknaden. Den skapar möjligheter till konkurrens, hävdar glada anhängare av förslaget. Självfallet gör den det. I de städer som är tillräckligt stora för att det skall finnas något som är värt att konkurrera om kommer brevbärare att löpa sida vid sida, i samma kvarter och runt samma gator. Något samhällsansvar i allmänhet finns det ju inget intresse att konkurrera kring. Postlagen innebär att Posten skall få ansvar för de mindre attraktiva och t.o.m. olönsamma delarna av verksamheten. Någon måste ju ta det ansvaret. Ingen tror på fullt allvar att det finns en marknad för fler City mail i exempelvis Norrlands inland eller i kustkommunerna. Hittills har det solidariska ansvaret tagits genom de taxor och avgifter som Posten tagit ut av oss alla. På kort sikt kommer troligen Posten att kunna bära en del av kostnaderna. På längre sikt är risken uppenbar att postbolaget ställs inför valet att lämna olönsamma kunder därhän eller att kräva ytterligare skattepengar som kompensation för det solidariska ansvaret. Det är en farlig utveckling när den borgerliga majoriteten bygger in mekanismer som kan ställa stora framtida krav på nya insatser av skattemedel eller helt riskera det solidariska postväsendet. Vi socialdemokrater har motsatt oss en bolagisering av Posten. Vi har gjort det därför att vi är rädda för att servicen skall bli sämre, att det politiska ansvaret skall försvinna och att det skall bli annat än medborgarnas behov som skall styra prioriteringarna inom bolaget. Vi ser i dagens förslag också en fara i att den bolagisering som nu skall genomföras också öppnar dörrar för en privatisering. Det skulle vara mycket allvarligt. Näringsministern har tidigare nämnt Posten som tänkbar för en privatisering, vilket inte gör vår oro mindre. Visserligen skriver kommunikationsministern i propositionen att han så långt han nu kan se inte finner någon anledning att privatisera Posten. Kommunikationsministerns uttalanden om att han nu inte ser någon anledning att privatisera och näringsministerns uttalanden om Posten som tänkbart privatiseringsprojekt inger sammantaget oro för framtiden. En privatisering av Posten ligger i linje med den politik som vi vid upprepade tillfällen har fått deklarerad för oss här i kammaren av företrädare för den borgerliga regeringen. Oron stärks av det faktum att ansvariga enhetschefer inom Posten redan har vänt sig till konsulter för att få hjälp med att räkna på förslag som innebär att enheter inom bolaget Posten skall delas upp i ännu mindre bolag med eget ansvar. Herr talman! Posten skall vara ett public serviceföretag. Den skall vara tillgänglig, lika för alla, och den skall vara möjlig att påverka politiskt. Det ingår i allas vårt intresse att ha möjlighet att påverka utvecklingen. Det är förutsättningen för att det skall bli lika över landet. Då måste samhällsansvaret och inte bolagsintresset styra. Det är därför, Elving Andersson, som folk är oroliga i dag.

Herr talman! Det var ett väldigt vackert tal, Ulrica Messing! Det är synd att jag inte kan hålla med om det som sades. En bolagisering innebär, som jag har sagt tidigare, att 100 % av aktierna skall tillhöra staten, varför vi i denna kammare förvaltar dessa aktier. Det är det avtal som regeringen skall teckna med bolaget som kommer att vara styrande. Vi här i riksdagen beslutar om målen. Där ser jag således ingen fara framöver. Om en privatisering av Posten skulle bli aktuell i framtiden kan inte jag säga nu. Som jag ser saken är Posten ett sådant bolag som inte är lämpligt för privatisering. Det är i varje fall den tolkning som vi i Ny demokrati gör. Även om vi är mycket för privatisering o.d. är det här ett typiskt fall där ickeprivatisering gäller. Dock kan verksamheten drivas i bolagsform. I stället för att införa 120 nya lagar för att få ett modernt verkande postverk inför vi två lagar här -- en postlag och en bolagslag. Det är mycket rationellt. Ulrica Messing säger att allting kommer att bli sämre. Både Elving Andersson och jag har försökt att övertyga kammarens ledamöter att det icke kommer att bli så. Däremot kan vi inte garantera att någonting blir bättre, t.ex. på landsbygden -- något som Sven-Gösta Signell var ute efter. Det kommer i varje fall inte att bli sämre -- inte så länge jag sitter med i denna kammare, höll jag på att säga. Men så får man inte säga.
Herr talman! Kanske Kenneth Attefors blir besviken om jag säger att han inte lugnar mig nämnvärt när han påstår att han skall stå som ett slags garant för att det skall bli en bra service i framtiden. I och med att Posten bolagiseras sätter bolagsstyrelsen i sin tur upp de mål och lägger fast de riktlinjer som skall gälla för bolaget. Vad vi i denna kammare säger kommer att ha mindre betydelse. Ett bolag skall sköta bolaget. Vi i denna kammare företräder ett slags allmänintresse, och vi i vår tur har ett ansvar genom att vi skall företräda de människor som har valt oss. I den situationen blir det en konflikt. Bolaget ser ju till bolagets bästa, och det är inte alltid detsamma som invånarnas bästa. Det är detta som oroar mig.
Herr talman! Posten skall vara ett public serviceföretag. Ett sådant är också Telia, som i dag bevisligen är ett aktiebolag. Som jag ser utvecklingen inom Telia i dag är det bara fråga om fördelar. Vi får ju t.ex. halverade samtalskostnader mellan kl. 18 på kvällen till kl. 6 på morgonen. Dessutom kommer man att kunna ringa gratis från automater ute i glesbygder. Den som man ringer upp får betala. Fantastiskt! Jag undrar om det kan genomföras i verksform. Avgörande är naturligtvis vilken styrelse vi tillsätter i bolaget. Jag vet mycket väl att ett aktiebolags styrelse har som främsta mål att se till bolagets bästa. Det skall självklart vara så. Men vi i denna kammare och regeringen skall tillsätta den enligt vår mening absolut bästa styrelsen för det här nya postverksbolaget -- vad det nu kommer att heta.
Herr talman! Lägre taxor på kvällar och nätter hade Televerket även på den tiden då företaget var ett verk. Själv tycker jag att detta är mycket bra. Om vi överför Kenneth Attefors resonemang på Posten skulle det innebära att vi i glesbygden kan skicka brev gratis i framtiden.
Herr talman! Jag instämmer i mycket av det som Ulrica Messing inledningsvis sade. Hon beskrev ju hur viktigt det är med en fungerande postservice. Hon talade också om det stora förtroende för Men när Ulrica Messing började dra en del slutsatser av förda resonemang kan jag inte längre hålla med. I och för sig finns det ingen större anledning att upprepa vad jag tidigare har sagt. Svaret till Ulrica Messing blir samma svar som Ines Uusmann fick när det gällde glesbygds och landsbygdsservice osv. Jag blev nog litet bekymrad när jag hörde Ulrica Messing säga att ett bolag skulle gå andras ärenden -- om man nu jämför med ett verk. Ett aktiebolag skall naturligtvis tillvarata sin ägares intressen. Ett aktiebolag lever så att säga inte ett eget liv, utan det är ägarens intressen som skall tillgodoses. Ägaren är staten, samhället. Vi i denna kammare formulerar målen. Jag återupprepar att det fortsättningsvis kommer att vara som det hittills varit. Vi måste alltså se till att det finns en politisk majoritet för ett antal frågor i den här kammaren. Det är, som sagt, här som målen läggs fast -- oavsett om Posten drivs som ett aktiebolag eller som ett affärsdrivande verk. Jag vill återigen också säga att det inte handlar om en privatisering, utan det handlar om en bolagisering. Det står skrivet i propositionen -- och jag har sagt det här, och andra har instämt -- att det skall vara ett statligt ägt bolag. Sedan kan man naturligtvis tro det ena eller det andra och måla en viss potentat på väggen. Ingen av oss kan garantera vad som kommer att hända om 10, 15 eller 20 år. Kanske ingen av oss båda, Ulrica Messing, sitter i riksdagen då. Vad som helst kan alltså hända. Men jag kan säga att det i dag inte finns några som helst intentioner att privatisera Posten. Om detta räcker för att övertyga Ulrica Messing vet inte jag. Så här är det i alla fall. Sedan säger Ulrica Messing att en effekt av detta kommer att vara att det i hennes hemtrakter blir färre brevlådor, att brevlådorna töms senare på dagen, att det blir en senare postutdelning osv. Men vad har allt detta med en bolagisering att göra? Inte ett dugg!
Herr talman! Jag kan börja med det sista som sades. Jag tycker att Elving Andersson skall göra klart för Postverket hur det förhåller sig. I samband med nedrustningen av servicen ute i kommunerna utnyttjas nämligen argumentet att man skall anpassa sig till bolagsformen. Jag beklagar om det är så. Men faktum kvarstår att servicen blir sämre för mig som kommuninvånare. Jag undrar varför det skall vara så, för jag tycker inte att det är riktigt. Ett bolags intressen är annorlunda om man jämför med ett verks intressen. I ett bolag är det bolagets intressen som styr vad bolagsstyrelsens ledamöter skall göra eller inte göra. Det skall vara en sådan ordning, för det står i bolagslagen. Det är klart att ledamöterna i en bolagsstyrelse skall se till bolagets bästa. Det är inte säkert, Elving Andersson, att det bästa för Posten som bolag alltid är detsamma som det bästa för medborgarna i vårt land. Jag tycker att det är mycket konstigt att vi som politiska företrädare, valda att företräda människorna runt om i landet, här godkänner ett förslag som innebär att vi i framtiden faktiskt får mindre att säga till om och att vi inte vet hur det i fortsättningen blir med samhällsansvaret.
Herr talman! Den bolagsstyrelse och den VD i ett aktiebolag som inte tillvaratar sin ägares intressen, som inte uppfattar ägarens intressen som den viktigaste ledstjärnan i arbetet, blir självklart inte gamla på sina poster. Ett bolag lever, som sagt, inte ett eget liv. Det är ägaren av bolaget som styr verksamheten. Nu är det ju staten, samhället, som är ägaren i det här fallet. Det kommer därför inte vara så att bolaget på något sätt kommer att leva ett eget liv, Ulrica Messing! Vi i riksdagen kommer också i fortsättningen att ha precis samma möjligheter att styra, att lägga fast servicemål för Postens verksamhet osv. Men vi får styra Posten på ett annat sätt. Det gör vi inte genom att ge ett affärsverk detaljerade föreskrifter genom riksdagsbeslut utan genom att utöva vår aktiva ägarroll. Det kan göras på olika sätt. Man kan se till att VD och andra styrelsemedlemmar är människor som man vill ha på de posterna osv. Vidare gäller det att göra saker och ting avtalsmässigt, att man skriver in saker i bolagsordningen, att man ger direktiv på bolagsstämmor osv. Ett aktiebolag styrs på ett annat sätt än ett statligt verk. Däremot förlorar vi inte rätten att styra.
Herr talman! I ett bolag gäller inte offentlighetsprincipen. Affärsplanerna i ett bolag är hemliga. Det kan vara svårt för oss att påverka vad som sker politiskt. Det är klart att bolagsstyrelsen kommer att se till bolagets bästa. Men jag tror, herr Andersson, att bolagisering av olika former av verksamheter runt om i samhället är ett gammalt kapitel. På sin höjd var det aktuellt under 80-talet. Det är möjligt att Elving Andersson var aktiv i politiken då. Jag var inte det, vilket jag beklagar -- vi kunde ju ha haft roliga debatter då också. Men jag tycker att vi kan lämna det därhän. Vad är det som är viktigt för framtiden? Jo, att vi politiskt kan se till att alla i det här landet -- oavsett bostadsort -- har samma möjligheter beträffande service, standard, tillgänglighet och prispolitik. Jag är övertygad, Elving Andersson, om att vi politiskt inte kan leva upp till den målsättningen om Posten är ett bolag. Vi kan nämligen inte påverka då.

Herr talman! I den här mycket intressanta debatten finns det en fråga som ingen har berört -- inte ens Det gäller då Postverkets hantering av alla dess adresser och adressregister. Jag har motionerat om den saken. När Postverket blir Posten AB finns det nämligen frågor som inte får glömmas bort vid den här övergången. I Sverige flyttar 2 miljoner människor varje år. 90 % av dessa lämnar in en flyttanmälan till Posten, som registrerar uppgifterna och bygger upp ett eget register av dem. Hur det här registret används när nu Postverket blir Posten AB är en mycket intressant fråga. Jag har för det första motionerat om att man i avtalet uttryckligen förbjuder Posten I en interpellationsdebatt i april 1991 stoppade nämligen dåvarande ministern Georg Andersson den försäljning som Postverket lokalt så smått hade börjat ägna sig åt. Jag tycker att den försäljningen skall vara stoppad också fortsättningsvis. För det andra måste man göra klart för Posten AB vilka uppgifter på en adressändringsblankett som över huvud taget får användas. KU, som har fått yttra sig över min motion, svarar att detta är en datalagsfråga. Således måste alltså Posten AB vända sig till Datainspektionen. För det tredje har Postverket tidigare varit skyldigt att från de här adressändringsblanketterna och sina uppgifter leverera in uppgifter till folkbokföringen för att denna skall vara aktuell. Hur detta i fortsättningen skall skötas tycker jag att man också bör ta tänsyn till och ta med i ett eventuellt avtal. KU säger när det gäller sådan här överföring av uppgifter för att hålla folkbokföringsregistret aktuellt: En alternativ väg att gå när det gäller att reglera försäljning och uppgiftslämnande till folkbokföringsregistret kan, som anförs i motionen, vara att träffa avtal med det nya bolaget. Jag utgår alltså från att detta är vad som kommer att ske. Jag utgår också från att frågorna rörande hur Posten AB hanterar sina adressregister kommer att ingå i den uppföljning som utskottet har begärt skall göras och lämnas varje år till riksdagen. Med detta, herr talman, ber jag att för övrigt få instämma i hemställan.